Herr talman! Det är i år 40 år sedan andra världskrigets slut. Fyra decennier har förflutit sedan fascismens och nazismens militära makt krossades av de allierade styrkorna 1945. Stora delar av Europa låg i ruiner. Kriget hade kostat 50 miljoner människors liv. Det sovjetiska folket, som fått bringa det största offret, hade ensamt förlorat över 20 miljoner människor i kriget. Vi högtidlighåller i år också minnet av de hundratusentals atombombsoffren i Hiroshima och Nagasaki. Krigsslutet öppnade nya perspektiv för folkens frihetskamp och framtidsdrömmar. Fred, frihet, återuppbyggnad och välstånd var ledstjärnorna i den nya tid man nu trodde skulle bli verklighet. Efter kriget ljöd över världen parollen: Aldrig mera krig. Det fanns en ärlig vilja bland människor världen över att aldrig mera låta krigets vanvett bryta ut. Det fanns en stark fredsvilja och längtan efter att låta förnuftet styra umgänget mellan länder och folk. Men under de snart 40 år som gått sedan krigsslutet 1945 har inte en enda dag varit fri från krig. Vår del av världen har varit förskonad från krig, men var dag har strider förekommit någonstans på vår jord. Under de 40 år som gått sedan de första atombomberna fälldes över Japan har det varje timme producerats nya kärnvapen motsvarande två Hiroshimabomber. Och förstörelsekraften i dagens kärnvapenarsenaler motsvarar mer än en miljon Hiroshimabomber. Det finns i dag kärnvapen i sådana enorma mängder att allt liv på vår planet kan ödeläggas och föra livet hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Likväl slösas oupphörligt fler och fler miljarder på mer och mer kärnvapen. Sedan några veckor tillbaka har återigen de länge nedlagda nedrustningssamtalen mellan USA och Sovjetunionen återupptagits. Det är bra att samtalen kommit i gång igen. Men några snabba eller stora resultat skall vi nog inte vänta oss från Gen&vesamtalen; något som inte minst framgick när den amerikanske delegationsledaren, mitt under pågående samtal, åkte hem till USA för att tala för Reagans MX-missilprogram inför den förestående omröstningen. Den som således leder den amerikanska förhandlingsdelegationen vid nedrustningssamtalen i Geneve åkte hem för att propagera för ytterligare amerikansk kärnvapenupprustning. Detta säger ju en del om den amerikanska delegationens positioner och ger inte anledning till särskilt stora förhoppningar om genombrott och överenskommelser om kärnvapennedrustning. Reaganadministrationen gick sent om sider med på att i Genévesamtalen också inkludera det som i folkmun kommit att kallas Stjärnornas krig, dvs. militariseringen av rymden. Det Stjärnornas krig Reagan lanserat har upprört och oroat människor världen över. Inte bara Sovjetunionen och Warszawapakten har uttryckt oro, utan även en rad av USA:s allierade varnar för en sådan upptrappning av kapprustningen. Det är angeläget att världsopinionen säger ifrån och stoppar planerna på en militarisering av rymden. Ett Stjärnornas krig skulle inte bara sluka ytterligare hundratals miljarder och ge ny näring åt kapprustningen, utan dessutom befästa och utöka stormakternas militära och politiska dominans. Sverige bör här tillsammans med andra neutrala och alliansfria och kritiska stater beslutsamt verka för ett förbud mot en militarisering av rymden. Vi måste förhindra Reagans och krigsindustrins planer. Vi måste stoppa projektet Stjärnornas krig. Vårt närområde har blivit alltmer indraget i stormakternas och militäralliansernas militäroch kärnvapenstrategier. Vi ser med oro på militariseringen av Nordeuropa. Till skillnad mot de borgerliga partierna menar vi att Sverige inte kan rusta i kapp med vare sig stormakterna eller militärallianserna. Vi ser också med oro på att regeringen givit efter för de borgerliga kraven på ökade militärutgifter, eftersom det är en falsk och farlig illusion att tro att fler och fler miljarder enbart till militären skulle ge oss mer och mer säkerhet. Säkerhetspolitiken måste, enligt vår mening, främst vila på en framsynt utrikesoch en konsekvent fredspolitik. Den gamla och i dag förlegade tilltron till militära rustningar måste avlösas av ett bredare synsätt på säkerhetspolitik och svenska säkerhetsintressen. Så måste vit.ex. fästa ökad uppmärksamhet vid nedrustningsarbetet. Vi måste också ta ökad hänsyn till vårt lands självförsörjning och oberoende.

Det är bra att den svenska regeringen har uppmärksammat detta och äntligen börjat reagera. Tanken att inbjuda till en internationell konferens här i Stockholm om handelspolitik — och då också den amerikanska embargopolitiken — är bra och ett steg i rätt riktning. De borgerliga partierna har hittills varit skrämmande tysta om den amerikanska inblandningen i vår handelspolitik och det hot denna utgör mot vår neutralitet och suveränitet. Och man kan undra vad denna tystnad beror på. I praktiken innebär den dock att de stillatigande åser hur vårt oberoende försvagas och att vår neutralitetspolitik försvåras. Jag vill därför uppmana de borgerliga partierna att ge klara besked om sin inställning till den amerikanska embargopolitiken. Vpk ser positivt, på det hela taget, på regeringens utrikesoch fredspolitik. Vi stödjer regeringens arbete för att inrätta en nordisk kärnvapenfri zon liksom att i Centraleuropa inrätta en från slagfältskärnvapen fri gränszon. Dessa initiativ har alltså vpk:s stöd. Vpk står bakom och värnar om den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Att den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken är föremål för en bred, saklig och offentlig debatt är utmärkt. Det är bra att partiernas, fredsrörelsens och andras åsikter bryts i en fri och öppen debatt. Detta är en tillgång och styrka och bidrar till att stärka den svenska linjen. Efter att ha sagt detta, måste jag samtidigt konstatera att det finns inslag i debatten som inger oro. Moderaterna säger sig ofta stå bakom den traditionella svenska linjen. Men man har i debatten och här i riksdagen framfört åsikter och förslag som svårligen kan inrymmas i eller förenas med en svensk alliansfrihet och neutralitet. Moderaterna skiljer sig därvidlag från de andra partierna och från folkflertalets uppfattningar. Moderaterna intar t.ex. i skilda utrikes-, säkerhetsoch fredspolitiska frågor ståndpunkter som är snarlika eller identiska med Reagans och olika NATO-länders. När alla andra partier och alla seriösa fredsforskningsinstitut konstaterar att det i dag råder ett jämviktsläge mellan USA och Sovjetunionen, företräder moderaterna Reagans propagandistiska uppfattningar. Moderaterna har också ensamma gått emot frysningskravet och avstodt.ex. som enda parti från att stödja kyrkornas namninsamling. Moderaterna har också på ett närmast systematiskt sätt bedrivit en kampanj mot regeringen och i praktiken mot den neutrala och alliansfria linjen. Men i stället för att öppet redovisa sina ståndpunkter och bedriva en sakdebatt har man ägnat sig åt att skapa den ena affären efter den andra. Det finns i dag, trots Carl Bildts inlägg, starka och välgrundade tvivel på moderaternas stöd för den svenska linjen. Herr talman! Den sovjetiska inmarschen i Afghanistan är ett övergrepp mot den internationella folkrätten och FN-stadgan. Den är ett övergrepp mot en liten och tidigare neutral och alliansfri stat. Vpk kräver att alla sovjetiska trupper dras bort ifrån Afghanistan — och att all utländsk inblandning i landets inre angelägenheter upphör. Vpk ser positivt på de försök till en fredlig lösning som görs av FN och FN:s generalsekreterare. Vi menar att regeringen och den svenska FN-delegationen bör understödja FN:s ansträngningar. I fem år har nu striderna i landet pågått, och civilbefolkningen har drabbats mycket hårt. Människor har fallit offer för striderna, byar och samhällen har bombats och lagts i ruiner. Afghanistan är ett underutvecklat land. Den sovjetiska inmarschen och det pågående inbördeskriget inte bara försvårar den önskvärda och nödvändiga samhälleliga utvecklingen utan tillfogar dessutom landet än större problem. Vpk står som undertecknare av en fempartimotion vid detta riksmöte om ökat stöd till Afghanistan. Vi vill att den svenska humanitära hjälpen till civilbefolkningen ökas. Vi vill också att regeringen och den svenska FN-delegationen verkar för att FN, Röda korset och andra internationella hjälporgan ges möjligheter att bistå civilbefolkningen i Afghanistan med humanitär hjälp. Herr talman! Miljoner och åter miljoner barn i tredje världen — men också i USA - tvingas ut i hårt arbete, 10-15 timmar per dag. De multinationella företagen utnyttjar detta för att berika sig. De multinationella företagen exploaterar tredje världens naturrikedomar. De multinationella kemiföretagen sprider död och förintelse i tredje världens länder. Alla medel är för imperialisterna tillåtna för att berika sig och för att förse de kapitalistiska länderna med begärliga råvaror och billig arbetskraft. I den västliga världen förbjudna läkemedel liksom förbjudna bekämpningsmedel sprids till u-länderna av dessa skrupelfria imperialister. Bhopal i Indien är ett exempel. De 400 lantarbetarna i Botswana som dödades av dricksvatten som förgiftats av ett amerikanskt multinationellt kemibolag är ett annat. Man använde alltså ett bekämpningsmedel som förbjudits i den rika kapitalistiska världen. Vpk har föreslagit att Sverige tar initiativ till en internationell undersökningskommission för att undersöka och kartlägga de multinationella läkemedelsoch kemijättarnas verksamhet i tredje världen. Vi har vidare föreslagit att Sverige tillsammans med ILO hjälper u-länder att bygga upp en effektiv arbetarskyddsorganisation, vilket i dag saknas i de flesta u-länder. Detta skulle vara ett steg för att förhindra den fasansfulla verksamhet nämnda företag håller på med i tredje världen. Men inget av de borgerliga partierna, vars representanter nu från denna talarstol hycklar om fattigdomen och eländet i tredje världen, har ställt upp på sådana enkla krav som vi har fört fram i riksdagen. Herr talman! I Centralamerika upprätthålls brutala militärdiktaturer med USA:s benägna hjälp. Honduras och El Salvador är några exempel där regimer, de må kalla sig civila, men är helt beroende av sina generaler, på ett brutalt sätt håller tillbaka de folkliga kraven på demokrati och nationellt oberoende. Nicaragua, som kastat av sig en blodig diktator, utsätts nu för de mest hänsynslösa attacker från Somozas tidigare knektar. De har sin bas i Honduras. De utrustas militärt och ekonomiskt av USA. USA ställer upp med s.k. rådgivare. Detta möjliggör att de kan sprida död och förstörelse i Nicaragua. USA:s president hyllar dessa banditer och kallar dem för ”frihetskämpar”. Trots dessa svåra förhållanden genomförde Nicaragua demokratiska val till parlament och presidentämbete. USA kräver nu att valen skall göras om av den anledningen att högerpartierna i Nicaragua inte fick tillräckligt röststöd av de nicaraguanska väljarna. Moderaterna här hemma kommer nu också och traskar patrull med Reagan och sätter upp sina skolmästaraktiga pekfingrar mot Nicaragua. En berättigad fråga är: Vilka är det som förhindrar en fortsatt demokratiseringsprocess i Nicaragua? Den frågan borde moderaterna svara på från denna talarstol i dag. Sverige måste med all kraft i internationella sammanhang avslöja USA:s cyniska spel mot Nicaragua och mot det salvadoranska folket. I Chile fortsätter Pinochetjuntan sin brutala militärdiktatur. Även här får denna fascistjunta stöd och uppmuntran från USA. Chile har begärliga råvaror som exploateras av de amerikanska multinationella företagen. Dessa får där tillgång till billig arbetskraft. Den säkraste garantin för USA, för fortsatt plundring av chilenska folkets naturresurser, är att hålla Pinochetjuntan kvar vid makten. Herr talman! I Sydafrika utövar apartheidregimen sitt omänskliga system. Miljoner och åter miljoner svarta hålls i slaveri och mänsklig förnedring. Det kommer ständigt nya Soweto-motsvarigheter — nu senast Uitenhage. Rasistregimens lagar är sådana att har du inte rätt hudfärg, då talar apartheidsystemets gevär och kulsprutor. Vad gör omvärlden? Vad kan vi bidra med för att apartheidsystemet en gång för alla försvinner från jordens yta? Många länder, inte minst Sverige, ger betydande humanitärt bistånd till ANC i Sydafrika och SWAPO i Namibia. Detta noteras också med stor tacksamhet. Behovet av humanitära insatser är stora, och Sverige bör öka dessa. Men, herr talman, de som lider under apartheidsystemet förstår inte hur förklaringar om mänskliga frioch rättigheter, förklaringar om solidaritet med fattiga och förtryckta, går ihop med att låta privata företags verksamhet i Sydafrika bidra till att förlänga detta omänskliga systems existens. Det gäller i synnerhet de amerikanska multinationella företagen, men också de svenska multinationella företagen i Sydafrika. Än en gång överflyglar USA:s behov av råvaror samt billig arbetskraft och dess behov av att utvidga sina råvarumarknader parollen om mänskliga frioch rättigheter. Argumenten i vårt land mot en total ekonomisk bojkott av Sydafrika är inte minst från moderater och övriga borgerliga partier, men också från regeringen, att svenska företag skall vara kvar i Sydafrika för att övervintra; de mest cyniska argumenten är att de svarta måste ha arbete. Borde inte de svartas uppfattning få gälla? Borde inte de senaste dagarnas händelser i Sydafrika resultera i ett ställningstagande från svensk sida om en total ekonomisk bojkott av apartheidregimen? Jag kan ställa den frågan till utrikesministern men också till Bengt Westerberg. Ta era pengar och stick, den uppmaningen riktades till de svenska företagen för inte så länge sedan från den fängslade ANC-ledaren Nelson Mandelas hustru. Sverige kan gå i spetsen för en total bojkott av Sydafrika — därmed förkortar vi rasisternas brutala maktutövning. Viktigt för apartheidregimens fall är också att Angola, Mogambique, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Lesotho och Botswana då kan få använda de knappa resurserna för att utveckla resp. länder. Det innebär också att hela södra Afrika kan utgöra en viktig del av världen när det gäller fred och framåtskridande. Herr talman! Vad jag sagt om vad som händer i Sydafrika, i Centralamerika och i Latinamerika gäller i princip imperialism över hela världen, och då i synnerhet USA-imperialismen. Det är ett världsomspännande ekonomiskt system för utplundring och världsherravälde. Solidaritet med folken i tredje världen kräver inte minst från Europas arbetarrörelse en aktiv kamp mot den imperialistiska utplundringspolitiken. Därmed ger vi ett solidariskt bidrag till en internationell solidaritet, mot imperialism och för den nationella självbestämmanderättens princip. För vpk innebär internationell solidaritet i handling att den svenska arbetarrörelsen gör gemensam sak med de utplundrade och utsugna människorna i tredje världen.

Herr talman! Den hittillsvarande delen av utrikesdebatten är innehållsmässigt lik de föregående utrikesdebatterna under den nuvarande regeringens verksamhetstid. Oppositionspartiernas talesmän har i allt väsentligt anslutit sig till huvudlinjerna i regeringens utrikespolitik såsom den i dag har presenterats för riksdagen. I den bild som oppositionspartiernas talesmän har tecknat återfinns undantag egentligen bara i Bengt Westerbergs anförande, och till det skall jag senare be att få återkomma. I övrigt präglas inläggen här i debatten av att de skilda talarna valt att lägga tyngdpunkten vid olika moment i vår utrikespolitik, och det kan väl vara mycket lämpligt, eftersom man därmed för omvärlden uppvisar bredden i de svenska ställningstagandena till olika internationella frågor.

I övrigt skall jag inte uppehålla mig närmare vid Carl Bildts anförande, vilket över lag innehåller försonliga ordalag som jag noterar. Där finns formuleringar som möjligen skulle kunna föranleda frågor, t.ex. påståendet att de ubåtsoperationer som förekommit under 1984 vad beträffar mönster och teknik svårligen kan ha förändrats i förhållande till tidigare år. Om Carl Bildt menar att det finns något att förtydliga på den punkten, kan det ha sitt intresse. När Carl Bildt i fortsättningen av sitt inlägg säger att vår säkerhetspolitik aldrig får formas med huvudet i sanden, utgår jag ifrån att det är en truism och inte riktar sig till någon särskild utan är en utfyllnad i anförandet som jag inte har anledning att fästa särskild uppmärksamhet vid. Även Sture Korpås anförande präglas av en med regeringens i allt väsentligt överensstämmande uppfattning när det gäller utrikespolitiken. Sture Korpås nämner särskilt betydelsen av det nordiska samarbetet, och det har jag också gjort i den deklaration som jag föredragit. Men när Sture Korpås talar om att de nordiska länderna på något sätt bör inrätta ett gemensamt organ för studier av det militärpolitiska läget är jag inte beredd att följa honom i spåren. Det är självklart att de nordiska länderna, som har valt olika säkerhetspolitiska alternativ, också utbyter många synpunkter på hur de bedömer det allmänna militära läget i Norden. Det är en överläggningspunkt vid de återkommande utrikesministermötena, och ett nytt sådant möte kommer att hållas nu om fredag. Naturligtvis bedrivs det också fullt öppet studier av förhållandena i det nordiska området. Men allting som kan tyda på någon form av gemensamt militärt uppträdande av å ena sidan Sverige och å andra sidan paktanslutna stater måste vi avstå från av lätt insedda skäl. Jag är heller inte säker på att det är detta som Sture Korpås har menat. I Bengt Westerbergs anförande tas frågan om Sydafrikadispenserna upp. Bengt Westerberg undrar varför de senaste besluten om dispens inte har anmälts för utrikesnämnden. Såvitt jag vet har det också tidigare förekommit att dispensärenden inte föredragits i utrikesnämnden. Nu önskade regeringen avgöra de här aktuella ärendena enligt den gamla lagen, innan den nya lagen, som riksdagen nyligen beslutat om, träder i kraft. Det ikraftträdandet kommer att ske den 1 april. Vi ansåg att den praxis som tidigare har gällt gav oss vägledning att fatta besluten utan hörande av utrikesnämnden. En skärpning av restriktionerna har emellertid företagits, bl.a. genom att det blir en mindre volym än vad de sökande ursprungligen hade tänkt sig. Efter den 1 april kommer en särskild nämnd med parlamentarisk representation att granska dispensärenden. Syftet är att möjliggöra snabbare beslut genom att man inte behöver vänta till dess att det passar med utrikesnämndens sammanträden. Herr talman! Självfallet är det de ord som fälls i kammaren som gäller. Jag begär inte att Bengt Westerberg ordagrant skall läsa upp det manuskript som han har delat ut.

Jag anser att detta drar ned nivån på utrikesdebatten och är en form av ryktesspridning. För att Bengt Westerberg skall få uppehålla sig på den nivå som han tycker är intressant vill jag inbjuda honom att förklara vad han menar, i stället för att här i kammaren framträda med dessa påståenden i förstulna ordalag.

Herr talman! Jag har förstått att vi här får debattera huller om buller. Det kan vara en intressant innovation. Utrikesministern inledde med att notera att det i huvuddelen av de frågor som täcks av utrikesdeklarationen finns en ganska bred samsyn. Det är en tolkning som jag inte har anledning att rikta några erinringar emot. Det är mot denna bakgrund som vi nu för debatten om ett antal punkter. Jag fäste uppmärksamheten på den formulering på deklarationens första sida där det står att vi inte kan ”söka säkerhet i befäst avskildhet”. Jag påpekade att denna formulering — som vi väl får hänföra till kategorin slarviga sådana — kan tydas som att den riktar sig mot kärnan i vår neutralitetsdoktrin. Nu säger utrikesministern att den inte skall tolkas så. Det trodde jag inte heller, men jag ville framhålla att slarviga formuleringar inte har någon plats i en utrikesdeklaration. Om det hade stått att vi inte enbart kan söka vår säkerhet i befäst avskildhet hade det självfallet varit alldeles korrekt. Men när detta lilla ”enbart” har fallit bort, kan det uppfattas som en negation av det som är kvintessensen i vår neutralitetssträvan. Det kan inte vara utrikesministerns, och definitivt inte regeringens, mening. Det är bra att detta blev klargjort. Utrikesministern tog upp den formulering som jag hade i mitt anförande angående de ubåtskränkningar som har ägt rum också under 1984. Jag sade att jag har svårt att se att dessa kränkningar till mönster och teknik i något väsentligt hänseende skiljer sig från dem som vi har observerat under tidigare år. Det tycker jag är en tillräckligt klargörande formulering. Att utrikesministern väljer att ta upp denna formulering måste tyda på att han på denna punkt möjligtvis har en avvikande bedömning. I den mån så är fallet skulle det vara intressant att under det kommande replikskiftet få en redovisning av i vilka avseenden utrikesministerns bedömning avviker från min. Om utrikesministern inte har någon avvikande bedömning, kan det inte vara fel att den åsikt som jag här har framfört uttalas. Utrikesministern valde också att beröra min formulering om att säkerhetspolitiken inte får formas med huvudet i sanden. Självfallet, Lennart Bodström, är denna formulering en truism. Vi måste se verkligheten sådan den är, även om verkligheten borde vara på ett annat sätt, även om vi uppfattar den verklighet som vi ser som annorlunda än den vi vill se och även om den kanske t.o.m. stör våra cirklar, begränsar vår handlingsfrihet, eller vilket uttryck man nu väljer. För fem eller tio år sedan hade det varit en truism att vår säkerhetspolitik inte får formas med huvudet i sanden. Låt oss hoppas att det är det även i dag. Självfallet står inte formuleringen där för att — som utrikesministern säger — vara utfyllnad i ett tal som skall hållas på en noga avmätt tid, utan det finns skäl till att den står där. Måhända kan vi lämna saken med det. Jag noterade att utrikesministern inte nämnde den fråga som både jag själv inledningsvis och senare även Bengt Westerberg tog upp, nämligen de formuleringar som i årets regeringsförklaring finns angående Mellersta Östern. I fjolårets förklaring sade regeringen utan tvivel rakt ut, direkt, att vi krävde ett erkännande av Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. I dag finns detta krav med endast indirekt. Att gå från direkt till indirekt form är en nyansförskjutning, som inte är utan betydelse. Det hade också varit på sin plats med några uppskattande ord om de framsteg som har gjorts, om det som har sagts från Husseins och Mubaraks sida. När det nu inte finns några sådana i deklarationen, utan regeringen i stället — med en tydlighet som jag inte tror har förekommit tidigare — säger att PLO måste deltaga på likaberättigad basis kan detta tolkas som ett ställningstagande mot den process som för närvarande pågår. Det handlar alltså om att en gemensam jordansk-palestinsk delegation skall inleda förhandlingar. Och vi fick häromdagen beskedet att USA, efter Mubaraks besök i Washington, kommer att ta emot en gemensam jordansk-palestinsk delegation. Detta är framsteg, betydelsefulla sådana. Också på den israeliska sidan har det gjorts viktiga framsteg. I detta läge är det synd att den svenska politiken vrids i en riktning som kan uppfattas som att vi håller distans till de moderata arabstater som nu har gjort vissa antydningar om att öppna en dialog med Israel och i stället väljer att med stor kraft ställa oss på de hårda, oförsonliga arabstaternas och PLO:s sida. Här finns nyansförskjutningar som vi har all anledning att kritisera. Det var egendomligt att utrikesministern inte tog tillfället i akt att skapa den klarhet i regeringens politik som krävs.

Herr talman! Jag beklagar att den utskrift av mitt anförande som har delats ut har varit så sövande att utrikesministern inte har kommit längre än två och en halv sida innan han har somnat. Längst ner på s. 3 i texten står precis de rader som jag läste upp från talarstolen, där gjorde jag inte något tillägg. Vad det nu har med saken att göra — jag har naturligtvis rätt att göra de tillägg som jag önskar. På några andra punkter gjorde jag tillägg därför att jag fann det berättigat. De rader vi diskuterar kunde utrikesministern ta del av på förhand, de fanns med i det utdelade manuskriptet. Utrikesministern kanske har någon piggare medarbetare som kan läsa texterna, så att vi undviker denna typ av missförstånd. Får jag understryka det som Carl Bildt sade angående PLO. Jag tycker att det är angeläget att utrikesministern i utrikesdebatten förklarar varför regeringen i just detta känsliga läge har valt att nyansera det som tidigare har varit regeringens linje. Till sist, herr talman, vill jag ta upp den fråga som jag ställde till utrikesministern, och som jag fick svar på, som gäller dispenser enligt lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika. Det är riktigt, som utrikesministern antyder, att det tidigare har förekommit att ärenden har behandlats av regeringen utan att de först har diskuterats i utrikesnämnden. Jag vill påminna mig att det bl.a. förekom 1981. Detta kritiserades då mycket starkt från socialdemokratiskt håll. Den dåvarande utrikesministern Ola Ullsten instämde i kritiken och sade att det var berättigat att denna typ av ärenden skulle tas upp i utrikesnämnden. Sedan dess har ärendena enligt praxis behandlats i utrikesnämnden, och det är mot denna praxis som regeringen nu har brutit. Det är alltså första gången sedan socialdemokraterna i oppositionsställning riktade stark kritik mot att regeringen utan föregående beredning beslutade i sådana här ärenden som det har förekommit. Jag tycker att utrikesministerns motivering är något krystad, när han säger att det var så viktigt att fatta detta beslut snabbt därför att det skulle ske enligt den gamla lagen. Jag måste fråga utrikesministern: Vad hade det gjort om detta beslut hade fattats enligt den nya lagen? Är det utrikesministerns bedömning att den nya lagen hade gjort det svårare att ge dispenserna? Eller är det någonting annat som gör att det känns angeläget att fatta detta beslut så snabbt som möjligt? Mittenregeringen visade 1982 hur man kunde använda lagen, genom att säga nej till ett par ansökningar om undantag från investeringsförbudet. Som jag nämnde tidigare biföll emellertid den socialdemokratiska regeringen 1983 ett förslag om att investeringar skulle få göras, och det har man gjort även denna gång. Jag kan upplysa utrikesministern om att det redan med stöd av den gamla lagen hade varit fullt möjligt för regeringen att säga nej till dessa ansökningar från de svenska företagen. Därför är det mycket svårt att över huvud taget förstå varför skillnaderna mellan den nya och den gamla lagen åberopas som ett skäl i sammanhanget. Jag konstaterar att utrikesministern inte har lämnat någon godtagbar förklaring till att regeringen denna gång har brutit mot tidigare praxis.

Herr talman! Jag ställde en fråga till samtliga tre borgerliga partier, och jag kommer inte att ge mig förrän jag får svar av dem. Det gäller embargopolitiken. Vi är ju överens — det säger alla fem partierna här — om att alliansfrihet och neutralitetspolitik måste drivas med fasthet och konsekvens. Vi ställer oss också bakom regeringens deklarationer. Jag tror att det var Carl Bildt som sade att vi inte skall bli beroende av någon av stormakterna, och det kan jag skriva under på. Men då kommer jag till följande. När det gäller import av varor från USA ställer USA långtgående krav på svenska företag, skolor och sjukhus. Svenska företag, skolor och sjukhus som skall importera s.k. strategiska varor — det är ett vitt begrepp enligt amerikansk bedömning — får skriva under en försäkran, som innehåller följande: 1. Att inte vidareexportera USA-varor från Sverige utan godkännande i förväg från USA:s handelsdepartement. 2. Att sälja vidare bara till pålitliga firmor som är kända som slutanvändare; att sälja vidare bara till andra handlare som såvitt vi vet säljer enbart till pålitliga firmor som är kända som slutanvändare. 3. Att samarbeta fullt ut när helst vi får oss förelagt att stå för information om hur USA-varor som godkänts för export till Sverige disponerats. I ett kompendium om USA:s exportbestämmelser skriver utlandschefen vid Stockholms handelskammare Tell Hermanson följande. Lyssna nu, Carl Bildt, Bengt Westerberg, Sture Korpås och kanske även utrikesministern! ”Försäkran innehåller också en förbindelse om samarbete för att utröna vart varor tagit vägen. Ett företag som undertecknat detta får anses ha godkänt att revision och kontroll från amerikansk sida får göras inom företaget.” Vad är detta, om icke en mycket grov inblandning i Sveriges inre angelägenheter från en stormakts sida? Jag trodde att liberal politik innebar att rön inom teknik och vetenskap skulle delges alla länders folk. Både moderaterna och folkpartiet påstår sig i dag vara liberala och att föra en liberal politik. Vad säger ni om det här? Står detta i överensstämmelse med principerna om folkens självbestämmande och suveränitet? Jag anser att ni måste säga hur ni förhåller er till denna grova inblandning från en stormakts sida i svenska inre angelägenheter. Jag väntar med spänning på ett svar. Bengt Westerbergs inlägg om Sydafrika kan jag ställa upp på. Men de senaste händelserna, som Bengt Westerberg, jag och alla andra reagerar emot — Uitenhage, fängslandet av biskopar och de förtrycktas ledare — borde väl ändå få oss att nu äntligen ta ett initiativ och ställa krav på en total svensk ekonomisk bojkott av Sydafrika. Det är ju detta som den överväldigande majoriteten av de svarta i Sydafrika enträget ber oss om. Är det inte tid att ställa det kravet nu? Därmed kan vi ändå ge ett litet litet bidrag till att förkorta tiden för denna för oss alla så förhatliga apartheidregimen i Sydafrika.

Herr talman! Först får vi höra att regeringens deklaration innehåller en mängd uppräkningar av olika ämnen. Efter att ha fällt uttalanden av den innebörden säger man att det ändå fattas vissa saker; uttalanden som gjordes förra året återfinns nu inte i exakt samma form som vid det tillfället.

Här anges också säkerhetsrådets betydelsefulla resolutioner 242 och 338. Det är resolutioner som vi alltid räknar upp för att markera en rad ståndpunkter som vi finner betydelsefulla. De förhandlingar mellan olika intresserade parter i Mellanösternkonflikten som Carl Bildt talar om är också jag beredd att tillmäta betydelse, även om de inte uttryckligen nämns i deklarationen. Samtidigt vill jag erinra om att hur tillfredsställd man än är över att kontakter skapas, har vi bakom oss många förhoppningar som slagit fel. Till Sture Korpås vill jag säga att jag tycker att hans klargöranden är värdefulla. Om det gäller den mer begränsade kontakt som han talar om är kontaktvägarna förmodligen redan öppna. Och om forskare vill samarbeta, får de gärna göra det. Den forskningen avser emellertid inte regeringen att styra. Och så till Bengt Westerberg. Bengt Westerberg frågar varför vissa Sydafrikadispenser inte föredragits i utrikesnämnden. Skälet är att ansökan ingavs under den tid då den gamla lagen gällde. Vi ansåg att ansökan borde behandlas under den tid som lagen hade fortsatt giltighet. Under den tidrymden sammanträdde inte utrikesnämnden. Det beslut som fattades innebär dock att man tagit hänsyn till riksdagens ställningstaganden och till tidigare beslut som godkänts av utrikesnämnden, Men jag skulle gärna vilja fråga Bengt Westerberg om det inte vore skäl att vända sig till den tilltänkta koalitionspartnern i en eventuell trepartiregering, moderata samlingspartiet. Det är en samarbetspartner som inte har tänkt sig att det skall existera ett investeringsförbud över huvud taget när det gäller Sydafrika. Det kunde vara av intresse för de svenska väljarna, av vilka åtminstone en del fäster avseende vid denna fråga vid deras val mellan olika partier, att få veta om det är den linje som vårt parti företräder eller den mer oklara linje som de tilltänkta koalitionspartnerna har som skulle bli följd vid en eventuell regeringsväxling. Jag beklagar att jag inte observerade att, vad jag kallar, tre förstuckna rader återfinns i den utdelade texten till Bengt Westerbergs anförande. Men det ändrar inte sakfrågan, Bengt Westerberg. Det finns två debatter om utrikespolitiken i detta land — en debatt som förs i denna kammare och som präglas av en saklighet, som vi hört många exempel på här, och en annan debatt, byggd på rykten och alla möjliga föreställningar, som förs utanför riksdagen. Det är värdefullt att man håller isär de två sakerna. Men Bengt Westerberg ”gifter ihop” dem i sitt anförande. Jag vill fortfarande påstå att även om raderna finns här, så är det förstucket. Om Bengt Westerberg inte närmare anger vad han syftar på vill jag påstå att i denna utrikesdebatt Bengt Westerbergs insats delvis bestått i ryktesspridning.

Herr talman! Jag kan i alla fall inleda med att säga att jag förstår vad Bengt Westerberg syftar på. Jag anser att det är ganska klart vad han åsyftar. Därefter kort till Bertil Måbrink, som ställde frågor. Jag tycker att frågor kräver svar. Han frågar om vår inställning till embargopolitiken. Det handlar då om den amerikanska embargopolitiken gentemot Sovjetunionen. Moderata samlingspartiets inställning till embargopolitik är kristallklar. Vi tror inte på embargopolitik som princip. Vi ser inga historiska exempel på att isoleringsoch embargopolitik har förändrat en nations uppträdande. Vi finner det också absolut oförenligt med Sveriges ställning som nation att delta i någon embargopolitik av vilket slag det än månde vara — med undantag för det som möjligtvis skulle kunna beslutas av Förenta nationernas säkerhetsråd. En delvis annan sak är att stater ibland vill skydda sin strategiska teknologi. Detta skydd av den strategiska teknologin åstadkoms bl.a. genom att man begär slutanvändarintyg av olika slag när man exporterar denna teknik till andra länder för att se till att den inte hamnar i länder där det alls icke var avsikten att den skulle hamna. Sverige tillämpar ett sådant system när det gäller hela vår vapenexport. Vi begär slutanvändarintyg. Vi har en så långt utbyggd kontroll som vi kan ha för att den teknik på detta område som vi exporterar exempelvis till Norge, Schweiz, Österrike eller Jugoslavien inte hamnar i orätta händer —- i länder som vi inte vill exportera till. Amerikanarna har en mer utsträckt tillämpning av sin strategiska kontrollfunktion, och den leder ibland till problem. Men vår principiella inställning är alldeles klar. Det som skiljer Bertil Måbrink och oss är väl att medan vi är emot alla bojkotter och alla embargon, är han bara emot dem som riktar sig mot Sovjetunionen. Han slutade ju sitt tal i en flammande appell för andra typer av bojkotter. Detta för mig över till utrikesministerns fråga, egentligen riktad till Bengt Westerberg, om vad som skulle hända under en borgerlig regering. Vi har vår principiella syn på bojkotter, folkpartiet, centern och socialdemokraterna en delvis annan när det gäller inställningen till Sydafrika. Vi moderater fogar oss i riksdagsbeslut. Detta är ingen hemlighet. Vi tycker också att det är väsentligt att man följer handläggningspraxis när det gäller dessa riksdagsbeslut. I detta ingår självfallet — enligt min mening — att de beslut som skulle bli aktuella skulle föredras i utrikesnämnden på det sätt som hitintills varit praxis. Så kort om Mellersta Östern. Utrikesministern försökte förklara de förändringar i formuleringar som har skett. Han gjorde det genom att litet lättsamt säga att man kanske hade fallit offer för sitt behov av variation och förnyelse i utrikespolitiken. Nu är detta med variation och förnyelse någonting som man i den utrikespolitiska hanteringen skall sköta med viss varsamhet. Det kan finnas anledning till varsamhet även på andra områden. Men speciellt när det gäller formuleringar i känsliga ämnen borde utrikesministern vara medveten om att man bör vara försiktig med strävan efter förändringar för förändringarnas egen skull. Är det så att vi tydligt skrivit i flera utrikesdeklarationer att vi kräver att grannstaterna erkänner Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser, då är det en nyansförskjutning när man bara tar upp det indirekta kravet i den utrikespolitiska deklaration som nu ligger framför oss. Det är möjligt att detta är ännu en mera slarvig formulering och att vi skall hänföra det till behovet av variation och förnyelse. Men i så fall kan det vara angeläget att det bringas klarhet i regeringens inställning. Jag tycker att det vore bra om utrikesministern från denna talarstol klart uttalade kravet även på PLO att så snart som möjligt erkänna de resolutioner som nämnts och Israels rätt att existera. Så allra sist till den fråga som utrikesministern tog upp i sin första replik gentemot mig, nämligen mönstret i ubåtskränkningarna. Jag vill svara genom att säga att det jag har sagt är korrekt. Det skulle vara intressant om utrikesministern, för den händelse han har en annan bedömning än den jag redovisade, redovisade sin bedömning här. Han valde att inte ta upp det, varför jag har svårt att tolka det på annat sätt än att utrikesministern i alla fall inte har någon avvikande bedömning från den som jag redovisade i mitt anförande. För det har jag ingen anledning att uttrycka annat än viss tillfredsställelse.

Herr talman! Får jag återkomma till frågan om de förstuckna raderna, som utrikesministern uttryckte det, i mitt anförande. Jag tror inte att det finns någon i kammaren, mer än möjligen utrikesministern, som inte förstår vad jag syftade på. För en dryg månad sedan försiggick en debatt här i riksdagen, och i samband med den debatten väcktes en misstroendeförklaring. Efter några dagar ägde en misstroendeomröstning rum. Utrikesministern känner väl till de motiv som vi åberopade för vårt yrkande och för vårt röstande i diskussionen. Jag har ingen anledning att nu upprepa dem. Låt mig bara konstatera att det, efter det att debatten i riksdagen ägde rum, har framkommit att utrikesministern inte bara vid den då berörda middagen med journalister utan även i samband med andra middagar gett uttryck för liknande åsikter. Man kan naturligtvis — jag förstår att det är vad utrikesministern begär av oss — tolka detta så att i stort sett alla journalister har kommit överens om något slags konspiration riktad mot utrikesministern. Jag för min del uppfattar inte denna tolkning som rimlig, utan den tolkning vi gjorde i samband med debatten i början av februari tycker jag fortfarande är den enda rimliga. Det var bakgrunden till den förstuckna formuleringen i mitt anförande. Får jag säga till Bertil Måbrink att vi som liberaler naturligtvis inte har någonting alls till övers för den embargopolitik som den amerikanska regeringen bedriver. Den innebär ett avsteg från den frihandelspolitik som vi i princip ansluter oss till och i alla sammanhang hävdar i den aktuella diskussionen. Vad gäller Bertil Måbrinks andra fråga får jag säga att den Sydafrikalag som antogs under folkpartiregeringen 1979 klart uttalade att dispensförfarandet avsågs gälla bara under en begränsad tid, i förhoppningen om att man under denna tid skulle få en mera gynnsam utveckling i Sydafrika än man dittills haft. Några sådana tecken har vi emellertid ännu inte sett, och det påverkar självfallet vår bedömning av när sådana dispenser bör ges. Vi uttalade mycket stark kritik mot den dispens som regeringen medgav 1983, och vi är kritiska mot de dispenser som regeringen nu har medgivit. Hade vi fått tillfälle att framföra denna kritik vid ett sammanträde i utrikesnämnden så hade vi självfallet gjort det, men genom regeringens nya praxis på det här området fick vi inte möjlighet att framföra våra synpunkter där, och därför har jag valt att i stället göra det i dagens debatt. Lennart Bodström hänvisade till att utrikesnämnden inte hade något sammanträde. Detta är ett mycket svagt skäl, eftersom regeringen har alla möjligheter att sammankalla utrikesnämnden om man vill diskutera någonting i nämnden. I en fråga av så stor betydelse som den här, som dessutom har varit politiskt känslig och kontroversiell i olika sammanhang, hade det naturligtvis varit motiverat att sammankalla utrikesnämnden. Man kan inte peka på att utrikesnämnden hade ett inplanerat sammanträde betydligt senare och påstå att det inte fanns möjlighet att diskutera saken. Det är verkligen bara undanflykter från utrikesministerns sida. Detsamma gäller naturligtvis försöken att i stället ta upp en debatt om moderata samlingspartiets ställningstagande, för att på det sättet dölja den klantighet — om ordet tillåts från talarstolen — som utrikesministern och regeringen har visat i denna fråga. Carl Bildt har klargjort att moderaterna självfallet accepterar lagstiftningen. Någonting annat hade inte heller varit möjligt, eftersom 70-75 96 av riksdagen står bakom den. Jag tycker fortfarande inte att utrikesministern har givit tillnärmelsevis tillfredsställande svar på frågan varför man genomdrev detta beslut utan att först höra utrikesnämnden. Eftersom det här är min sista replik, i varje fall i den här replikomgången, får det bli min slutsats att regeringen på den här punkten på ett olyckligt sätt har frångått gällande praxis och valt att införa en ny. För detta är regeringen värd klander och kritik.

Herr talman! Varken Bengt Westerberg eller Carl Bildt har nu flera repliker. Jag skall därför inte lägga nya kol under brasan. Jag vill bara inkassera att jag har fått ett svar av både Carl Bildt och Bengt Westerberg. Tyvärr måste jag säga att centerpartiet tiger som muren. Skall jag tolka det som att man är för embargopolitiken såsom jag har beskrivit att den bedrivs av USA? Det här betyder att den internationella konferens om handelsoch embargopolitik som skall ske framöver har ett brett stöd av de politiska partierna i riksdagen. Det finns ändå en liten skillnad mellan Bengt Westerbergs och Carl Bildts svar. Först säger Carl Bildt: Vi är emot embargopolitik. Men i nästa vända tyckte jag mig spåra att han säger att man ändå är för embargopolitik.

Men det är skillnad om man inför embargo mot Sydafrika. Även Carl Bildt må erkänna det. Här handlar det ju om en regim som det inte finns någon som helst motsvarighet till i den övriga världen. En överväldigande majoritet av de sydafrikanska medborgarna ställer det enträgna kravet: Hjälp oss nu, förbjud all ekonomisk verksamhet i Sydafrika! Det är det enda medel som skulle kunna möjliggöra att rasistregimen faller. Läget nu är sådant att förtrycket och brutaliteten i Sydafrika inte minskar utan i stället ökar och systematiseras, och apartheidsystemet blir än mer sataniskt. Därför tycker vi att det borde vara rimligt med en sådan ekonomisk bojkott. Men utrikesministern har inte sagt något om detta. Borde inte de senaste veckornas händelser i Sydafrika resultera i att vi börjar en total ekonomisk bojkott mot Sydafrika? Man kryper bakom GATT:s bestämmelser och säger att de skulle omöjliggöra en sådan bojkott. Men de bestämmelserna har väl inte skrivits utifrån ett sådant fasansfullt system som finns i Sydafrika? De kan väl inte ha någonting med detta system att göra? Jag tycker att det argumentet är mycket dåligt. Men om det är på detta sätt får man väl arbeta intensivt inom GATT för att åstadkomma de ändringar av GATT:s regler som behövs för att möjliggöra en total ekonomisk bojkott.

Fru talman! Jag beklagar att jag måste uppta tiden med litet högläsning ur 1984 och 1985 års utrikespolitiska deklarationer.

Det är väl inte troligt att USA skulle ha godkänt den resolutionen i FN:s säkerhetsråd med mindre än att detta hade funnits inskrivet.

När det sedan gäller Bengt Westerberg vill jag nämna att det i den allmänpolitiska debatten befanns intressant att skjuta in ett ämne som inte alls hade att göra med regeringens budgetförslag och oppositionspartiernas alternativ till detta. På grundval av uppgifter som inte på något sätt var bestyrkta ställdes under den allmännpolitiska debatten den 6 februari ett yrkande om misstroendevotum. Det ledde till att kammaren kallades till ett extra plenum den 8 februari, och då uttalade riksdagen att den hade förtroende för regeringen och för alla dess ledamöter. Därefter har det förekommit en genomgång i konstitutionsutskottet med åtskilliga frågor ställda av moderaternas och centerns ledamöter — jag erinrar mig ingen fråga från folkpartiet. Efter det mötet säger en av de närvarande ledamöterna, som hade varit aktiv vid utfrågningen, att det var viktigt att försöka få klarhet i vad som verkligen hade hänt. Ja, det är säkert viktigt, men hade det inte varit bra att tänka först och handla sedan och inte ställa yrkande om misstroendevotum på grundval av förhållanden som man inte säkert kunde uttala sig om? Jag vidhåller att vad Bengt Westerberg hänvisar till ingenting annat är än en mängd fritt kringflygande rykten och att beteckningen inte bara partiledare utan även ryktesspridare fortfarande har betydande skäl för sig.

Fru talman! När vi gjorde upp om talarlistan för den här debatten, kom vi överens om att den borde börja med företrädare för de i utrikesutskottet representerade partierna, efter det att utrikesministern lämnat regeringsdeklarationen. Det innebar att jag skulle vara med i den första rundan, som nu är avslutad. Det tillät i dag på morgonen inte talmannen, och därför är min placering på talarlistan nu litet underlig. Jag skall, fru talman, välja metoden att inte försöka mig på något slags heltäckande analys av situationen i världen utan ta upp några enstaka punkter i regeringsdeklarationen och ge mina synpunkter på dem. Vi har den senaste tiden mötts av rapporter om det ökande våldet i Sydafrika. Människor arresteras för handlingar som normalt i alla andra länder icke skulle betraktas som kriminella. En våg av våld sveper fram i ett land där tre fjärdedelar av befolkningen utestängts från rimliga mänskliga rättigheter. Jag är övertygad om att apartheidpolitiken inte kommer att upplösas på den sydafrikanska regeringens eget initiativ. I Pretoria kommer man med alla medel att slå vakt om det vidriga apartheidsystemet, innebärande förnedrande kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Risken är överhängande att ett blodigt inbördeskrig kommer att föregå en förändring av systemet. Det finns endast en väg att undvika detta, och det är genom internationell samverkan och massiva påtryckningar på regeringen i Pretoria. Sverige ensamt kan inte klara den uppgiften, och det säger jag i replik till Bertil Måbrink, som i dag har krävt ensidiga svenska insatser. Det räcker heller inte med FN-resolutioner som inte följs upp av framför allt de stora staterna i världen. Här är det nordiska samarbetet viktigt. Regeringen erinrar om en kommande utrikesministerkonferens, där denna fråga skall tas upp. Jag vill erinra om att en stor del, kanske större delen, av den sydafrikanska oljeimporten går på norska kölar. Det borde vara rimligt att försöka övertyga den norska regeringen om att göra ingripanden mot de norska redarintressena. Stöd till randstaterna i södra Afrika för att minska dessas beroende av regimen i Pretoria är utomordentligt betydelsefullt. Jag noterar med stor tillfredsställelse att det var betydande enighet när utrikesutskottet i går justerade årets u-hjälpsbetänkande om massiva insatser till de länder som är beroende av Sydafrika för att hjälpa dem att komma loss från detta beroende. Det jag beklagar i detta sammanhang är att moderata samlingspartiet inte ville ställa sig bakom de belopp till länderna i södra Afrika som de andra partierna föreslagit utan lade sig nästan 200 miljoner under. I morgon går 200 000 skolungdomar ut i Operation dagsverke för att stödja sina kamrater i södra Afrika. Vi bör vara stolta över våra ungdomars engagemang. En bred folklig förankring i kampen mot apartheid är en stor nationell tillgång. Kampen mot apartheid är en del av arbetet för att respekt för mänskliga rättigheter skall iakttas. Här arbetar Sverige kraftfullt i olika internationella fora. I regeringsdeklarationen nämns Europarådets betydelse i bl.a. detta sammanhang. Europarådet är den enda organisation i världen där huvudkri teriet för staternas medlemskap är att de har ett demokratiskt valt parlament och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Alla Europas demokratier är medlemmar i Europarådet utom Finland. Jag har tidigare i riksdagen liksom i Europarådets parlamentariska församling beklagat detta. Finland har mycket att ge i den internationella dialogen och skulle kunna spela en viktig roll inom Europarådet. Tyvärr har de senaste årens händelser i Turkiet ställt landets rätt till medlemskap i Europarådet i fråga. Jag vill nöja mig med att notera att det pågår en demokratiseringsprocess i Turkiet. Det är min förhoppning att denna skall fortsätta, så att landets medlemskap i Europarådet inte kan ifrågasättas. Sverige spelar en pådrivande roll i nedrustningsarbetet i olika sammanhang. I Geneve går vi t.ex. i spetsen för arbetet på en konvention om fullständigt förbud mot kemiska vapen. I Stockholmskonferensen gör de svenska diplomaterna stora ansträngningar för att man skall få fart på arbetet och nå resultat i rimlig tid. Men det internationella förhandlingsarbetet går långsamt. Det är betecknande att det tog ett år innan man i konferensen vid Sergels torg kunde gå in i ett konstruktivt förhandlingsarbete. Regeringen har valt att låta riksdagspolitiker ingå i nedrustningsdelegationen och i delegationen vid Stockholmskonferensen. Detta är utomordentligt värdefullt — genom de politiska partierna kan utrikespolitiken förankras hos allmänheten. Tyvärr är det endast ett fåtal länder i världen som tillämpar denna metod. Från min utsiktspunkt i delegationerna vill jag gärna uttala stor tillfredsställelse med våra diplomaters skicklighet och envetenhet. De ger inte tappt när allt tycks stanna upp, utan söker nya öppningar i förhandlingsarbetet för att nå överenskommelse om minskning av rustningarna och skapa ökat förtroende mellan länderna. Det är mänsklighetens övergripande ödesfråga vi här arbetar med såväl i Geneve som vid Sergels torg i Stockholm. Vi nås dagligen av rapporter från det fjärran Kampuchea. Det kampucheanska folket har fasansfulla upplevelser av hur över 2 miljoner människor har mördats under de röda khmerernas skräckvälde. Nu drabbas landet av Vietnams ockupation. Jag hade tillfälle att för två veckor sedan i Bangkok möta folk från Förenta nationerna som deltar i hjälparbetet för flyktingarna från Kampuchea. Situationen är nu utomordentligt allvarlig. 250 000 kampucheanska flyktingar sitter i läger inne i Thailand. FN:s organisation för hjälp till dessa flyktingar börjar nu sakna pengar. Man upplyste mig om att pengarna tar slut i maj, om inte fonderna fylls på. Sverige ger pengar till hjälparbete inne i Kampuchea via UNICEF. Men vi ger för närvarande inga pengar till FN:s flyktingarbete bland flyktingarna i Thailand utanför Kampuchea. Jag betraktar det som mycket viktigt och nödvändigt att vi i vårt humanitära arbete också går in med resurser på det området, och jag har en fråga till utrikesministern: Pågår det några överläggningar i utrikesdepartementet om att Sverige skall gå in i det kampucheanska flyktingarbetet med svenska resurser? Vi kommer om tre veckor att ha en biståndsdebatt i kammaren. Det finns sålunda i dag ingen anledning till fördjupad debatt om vårt ansvar i tredje världen. Men med hänsyn till regeringsdeklarationens påpekande att 150 miljoner afrikaner i år hotas av svält vill jag anföra ett par synpunkter. Varje besök i något u-land i dag väcker pessimism. Situationen i praktiskt taget alla dessa länder är mycket allvarlig, och jag blir alltmer övertygad om att de grundläggande orsakerna till nöden inte kan angripas om inte befolkningsutvecklingen hejdas. SIDA:s styrelse besökte Bangladesh för ett par veckor sedan. Landets befolkning fördubblas på 20 år. Ekonomiska framsteg äts upp av befolkningsökningen, som går snabbare än den ekonomiska utvecklingen. Förhållandena för huvuddelen av befolkningen blir allt sämre och sämre. Det är vanskligt för oss i Sverige att förorda vilka metoder som bör tillämpas för att hejda folkökningen, men det är nödvändigt att i överläggningar med biståndsmottagande länder aktualisera familjeplaneringsproblemen samt att följa upp sommarens stora befolkningskonferens. Det är vidare, fru talman, helt nödvändigt att bidragsgivande länder och organisationer bättre än hittills samordnar sina insatser. På grund av brist på planering, planmässighet och samordning rinner stora resurser bort till ringa nytta. Det hjälper varken de mottagande länderna eller de bidragsgivande ländernas allmänna opinion. Jag vill till sist, fru talman, notera att när det gäller biståndet finns det i vårt land en stor folklig samstämmig uppslutning bakom vår solidaritet med tredje världen. Det är kanske, fru talman, den viktigaste tillgång vi har i den internationella debatten i Sverige i dag.

Fru talman! Jag vill i anslutning till utskottsordförandens, Stig Alemyrs, inlägg här bara instämma i vad han har sagt om situationen i Kampuchea. Jag vill också påpeka att Sverige sedan 1979 har varit en av de största bidragsgivarna till FN:s och Internationella röda kors-kommitténs nödhjälpsprogram för Kampucheaflyktingar. Vi har givit hjälp till människor från Kampuchea som har flytt in i Thailand, och vi medverkar också med bidrag till insatser i det omtvistade gränsområdet mellan Thailand och Kampuchea. Arbetet är i första hand inriktat på att få fram livsmedel till de nödlidande. I motsats till flera andra stora givare till FN-programmet har Sverige betonat vikten av insatser också inne i Kampuchea. Av de ca 142 milj.kr. som Sverige har anslagit har vi försökt att få in så mycket som möjligt i Kampuchea, där ändå större delen av befolkningen befinner sig och där åtskilliga av FN:s medlemsstater inte vill lämna bidrag. Det är naturligtvis bäst om flyktingar kan beredas möjlighet att återvända till sina hemorter. Vi arbetar i första hand för detta men har också, liksom en del andra länder, tagit emot flyktingar från Kampuchea. Jag ville bara göra detta korta påpekande i anslutning till vad Stig Alemyr här tog upp.

Fru talman! Det är i år 40 år sedan den första atombomben föll över Hiroshima. Det är också 40 år sedan Förenta nationerna grundades. Detta var utgångspunkten för det möte i New Delhi i början av detta år, i vilket jag deltog tillsammans med företrädare för fem andra länder på lika många kontinenter. Hiroshima och Nagasaki lärde oss att kärnvapen orsakar omedelbar och direkt förstörelse av en aldrig tidigare skådad omfattning. Nu vet vi dessutom, efter rapporter från vetenskapsmän i flera länder, att vi alla skulle drabbas av de fruktansvärda effekterna av ett kärnvapenkrig. Vi hör om riskerna för en arktisk vinter, som till sist kan leda till att allt liv på jorden utplånas. Och precis som om denna jord icke var nog står vi nu inför risken av en accelererande kapprustning i rymden. Det som gör vår tidsålder, perioden efter Hiroshima, till en unik epok i mänsklighetens historia är ju att vi har nått ett stadium där vi inte bara kan förgöra oss själva utan också alla andra och allt som skulle komma efter oss. Hela den mänskliga civilisationen, som formats under årtusenden, kan helt plötsligt bara komma att upphöra, till följd av människans dårskap. Mötet i Delhi i januari var ett försök att demonstrera att denna civilisation icke tillhör endast en eller två eller fem nationer. Den tillhör alla stater, alla folk, och den tillhör både dagens och morgondagens generationer. Vi representerade länder med olika kulturella, sociala och politiska system. Men vi var eniga om det grundläggande, att allt nu måste göras för att skydda den mänskliga civilisationen. Och vi var överens om att också vi som tillhör den majoritet i världen som lever i icke-kärnvapenstater har rätt att ställa krav, krav på att kärnvapen aldrig kommer till användning, att kärnvapenkapprustningen hejdas och att kärnvapenstaterna når snara överenskommelser om kraftiga minskningar av sina kärnvapenstyrkor. Nu förhandlar USA och Sovjetunionen i Genéve om både rymdvapen och kärnvapen. Det är en positiv utveckling, som utrikesministern redovisade i regeringens utrikesdeklaration. Det slutliga målet som man satt upp är ju att helt eliminera kärnvapen, överallt. Men låt mig tillägga att det verkligen är en sak att komma överens om mål, inte minst avlägsna sådana. Det är en annan sak att komma överens om konkreta resultat. Och det kan dröja mycket länge. Under tiden tyder allt på att kapprustningen fortsätter, att de ömsesidiga hoten upprepas, att man håller fast vid den s.k. avskräckningsdoktrinen. Detta är en process som icke har gett människorna någon ökad säkerhet. I stället har den ökat deras osäkerhet. Och det blir mer och mer uppenbart att människorna icke accepterar avskräckningen: detta sätt att hålla hela mänskligheten som ett slags gisslan. Det är ett utomordentligt bräckligt säkerhetssystem. Stabiliteten undermineras hela tiden av den ändlösa kapprustningen. Det är som att vara beroende av en drog — man behöver ständigt större och större doser. Det kanske är så att de som argumenterar för nya, avancerade teknologiska vapensystem anser att detta är ett sätt att komma ifrån avskräckningens dilemma. De kanske tror att ett teknologiskt genombrott till sist skall resultera i ett s.k. idiotsäkert system. Men jag tror att detta är en illusion, att det i själva verket rör sig om ett fruktlöst sökande efter en illusion av säkerhet, vilket åter kommer att leda till ökad osäkerhet för oss alla. Ty säkerhet och skydd från förintelse med kärnvapen kan aldrig nås genom ytterligare teknologiska satsningar. Att lägga ännu större vikt vid destruktiv teknologi kan icke ge någon bestående säkerhet. Bara vi människor, i överenskommelser med varandra, kan ge oss säkerhet, en gemensam säkerhet. Vad vi behöver är ett säkerhetssystem som uppnås i samarbete med andra nationer, och inte på dessas bekostnad. Vi behöver politiska förhandlingslösningar, och inte ensidiga teknologiska satsningar. Därför är det enda svaret på det ökande hotet om kärnvapenkrig att inleda en process av internationell nedrustning, i former som inte ger övertag åt någondera sidan utan som ger säkerhet åt alla. Fru talman! Den svenska neutralitetspolitiken måste präglas av ansvar för Sverige. Den får aldrig föras på ett sätt som kan skapa förväntningar på den ena sidan eller farhågor på den andra om avvikelser från den valda handlingslinjen. Vi skall orubbligt slå vakt om förtroendet ute i världen för vår föresats att icke ens under starkt yttre tryck lämna neutralitetspolitiken. Denna politik kräver ett efter våra förhållanden starkt försvar. Den kräver att vi aldrig accepterar kränkningar av vårt eget territorium. Sådana kränkningar kommer vi att med all kraft avvisa — med vapenmakt om så skulle behövas. Vårt försvar måste också ha en sådan styrka att den som planerar ett angrepp i krigstid tänker sig för inför de risker som ett sådant företag innebär. Detta är den ena dimensionen i den svenska säkerhetspolitiken. Den andra dimensionen är en aktiv utrikespolitik. Vi kan ha ett hur starkt försvar som helst, börjar omvärlden tvivla på vår alliansfrihet begräns möjligheterna att föra en oberoende neutralitetspolitik. Dä utrikespolitiken vår främsta försvarslinje. I denna utrikespolitik ingår arbetet för fred och frihet, för rättvisa och internationell solidaritet i vår omvärld. Detta är ett arbete för viktiga principer. Men det handlar också om ett egetintresse. När vi arbetar för fred och internationell solidaritet tar vi också ansvar för Sverige. När vi protesterar mot ockupationen av Afghanistan, eller mot det amerikanska stödet till Contras verksamhet i Nicaragua, gör vi det utifrån principer som hör till de allra viktigaste för oss. Det är inte fråga om något personligt tyckande. Det gäller respekt för folkrätten, det gäller det nationella självbestämmandet. Detta kan stundom framträdande företrädare för regeringarna i de båda supermakternas huvudstäder behöva påminnas om. Självfallet gäller demokratins grundprincip om fri och öppen debatt även utrikespolitiken. Vi socialdemokrater välkomnar en vital debatt i denna fråga. Genom en sådan kan vi åstadkomma större klarhet om innebörden av vår neutralitetspolitik och samtidigt skapa ökad stadga och hållfasthet i denna politik. Detta ökar i sin tur trovärdigheten i svensk neutralitetspolitik. Det är en styrka för Sverige som nation. Därför har också riksdagens utrikesdebatt varit en viktig händelse under det parlamentariska året. Det har varit tradition att både regeringsföreträdare och oppositionsledare deltar i debatten och kommenterar Sveriges förhållande till fträmmande makt. Detta ger tyngd och auktoritet åt debatten och har bidragit till att stärka den svenska utrikespolitiken. Själv deltog jag alltid, under vår tid i opposition, i dessa debatter. Och det var inte för att kritisera — det förekom nästan inte alls, jag berömde tvärtom regeringen mycket — utan för att markera grunddragen i vår utrikespolitik och för att kommentera de stora internationella frågorna. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt och beklagligt att oppositionsledaren Adelsohn avstått från att anmäla sig till denna debatt. Han säger ingenting — inte om vår egen neutralitetspolitik och vår trygghet, inte om Afghanistan eller om Iran-Irak, inte om Centralamerika, eller om freden och alla de brännande frågor som sysselsätter människornas tankar. Jag tänker på de fina ungdomar som går här utanför med insamlingsbössor och propaganda till förmån för de förföljda svarta i Sydafrika. De kanske tycker att det är konstigt om inte alla de politiska ledarna vill ge uttryck för sin syn på rasförtryckets problem. Och det går faktiskt inte att hänvisa till någon ställföreträdare. För det var herr Adelsohn som för bara sju veckor sedan gjorde just utrikespolitiken till den stora frågan i den allmänpolitiska debatten. Han riktade våldsamma beskyllningar mot regeringens säkerhetspolitik. Och han reste det unika kravet på en misstroendeförklaring mot landets utrikesminister. Det förefaller som om herr Adelsohn bara är intresserad av en utrikespolitisk diskussion när han kan nyttja den till att ställa till med inrikespolitiskt bråk. Låt mig säga att det är självklart att olika partier kan vara ense om de grundläggande dragen i den svenska säkerhetspolitiken och ändå ha olika uppfattningar om enskildheter beträffande hur vår utrikespolitik skall bedrivas. Det kan t.ex. finnas skillnader i synen på exakt hur stora anslag försvaret kan få — även om det nästa år i en försvarsbudget på 25 miljarder skiljer mindre än 1 96 mellan t.ex. socialdemokrater och moderater. Det kan också finnas skilda uppfattningar om hur Sverige bör agera i olika internationella frågor, och man kan naturligtvis göra skilda bedömningar av styrkeförhållandena mellan supermakterna. Trots sådana skillnader kan man vara överens om huvudlinjerna i den svenska säkerhetspolitiken. Jag vill gärna välkomna det, såvitt jag kunnat uppfatta det, mer sakliga tonläget i denna utrikesdebatt. Det är vår förhoppning att det är på det sättet som debatten skall kunna föras också i fortsättningen. Men då måste det också vara konsekvens i moderaternas utrikespolitiska debatt. Det har förekommit ofta förr att de har haft ett dämpat tonläge, eller i stort sett bara anslutit sig till regeringens utrikespolitik. Men det går inte att föra ett slags debatt vid ett tillfälle, ett slags debatt här i kammaren och en helt annan i andra sammanhang — som t.ex. här i riksdagen för sju veckor sedan. I de senaste årens moderata attacker har återkommit ett tema, som icke kan vara förenligt med en uppslutning kring den traditionella svenska neutralitetspolitiken. Det är när man hävdar att regeringen agerar undfallande gentemot Sovjetunionen, när man påstår att regeringen arbetar med dubbla budskap och när man alltså insinuerar att regeringen på något sätt spelar under täcket med företrädare för Sovjetunionen. På denna punkt har vi reagerat utomordentligt hårt. Det är inte bara därför att vi finner anklagelserna fullkomligt grundlösa, och naturligtvis också kränkande mot oss. Det är minst lika mycket omsorg om landets nationella intressen som gjort att vi tvingats till kraftfulla markeringar mot påståenden av detta slag. Ändå har moderaterna upprepat dessa anklagelser, gång efter gång, under flera år. Och det är i och för sig inte bara vi socialdemokrater som har drabbats. Det började redan under slutet av Thorbjörn Fälldins regeringstid — med bråket kring mittlinjen och i ubåtsfrågan — och har sedan fortsatt i den s.k. Svenska Dagbladet-affären och i andra sammanhang. Man har talat om reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar. Man har utpekat statssekreteraren i statsrådsberedningen som något av en quisling. Det senaste exemplet är anklagelserna i samband med att man försökte väcka misstroendeförklaring mot utrikesminister Bodström. Vi kan inte dra någon annan slutsats av moderaternas agerande i den allmänpolitiska debatten än att det egentligen var ett enda samlat angrepp på regeringens säkerhetspolitik. Ulf Adelsohns motivering för att väcka misstroendeförklaring mot utrikesministern var just detta att regeringen skulle ha fört fram dubbla budskap. Han sade också, här i riksdagen, att jag själv kan ha gett ett tyst medgivande åt att det som utrikesministern påstods ha sagt vid den omdiskuterade middagen egentligen är uttryck för regeringens uppfattning i själ och hjärta. Och i tidningen Expressen samma dag ifrågasatte herr Adelsohn på nytt om inte den svenska regeringen driver två linjer: en i regeringsförklaringar och officiella dokument, och en annan ”när hjärtan lättas mellan skål och vägg”. För att ytterligare betona vidden av moderaternas kritik gick sedan också Lars Tobisson upp i den allmänpolitiska debatten och sade att det handlade om att kritisera regeringen ”för att äventyra tilltron till Sveriges traditionella säkerhetspolitik”. Detta är anklagelser, fru talman, som är alldeles unika i vårt land. Det torde icke tidigare ha förekommit att ledande företrädare för det största oppositionspartiet farit ut med påståenden vilkas innebörd närmast är att likna vid att regeringen skulle bestå av en samling landsförrädare, som inte bara agerar undfallande gentemot den ena supermakten utan också i hemlighet för en annan politik gentemot denna makt än den som redov offentligt. Det är uppenbart att om man har denna bild av Sveriges regerings sätt att driva neutralitetspolitiken — med undfallenhet och dubbla budskap och allt vad det heter — så kan man ju icke vara enig med regeringen om denna politik. Då måste man i logikens namn förorda en annan politik, även om man inte säger det klart ut, här i riksdagen t.ex. Och ett sådant dubbelspel. som naturligtvis inte går obemärkt förbi i utlandet, är till skada för Sverige. Det har alltid varit en ambition hos oss socialdemokrater att eftersträva största möjliga enighet inom utrikespolitiken. Bland det svenska folket är uppslutningen stark bakom den traditionella svenska neutralitetspolitiken, för vilken vi socialdemokrater alltid varit garanter. Man kräver av oss politiker att denna gemensamma nationella tillgång icke skall äventyras. I ett allvarligt läge vill folk sluta leden. Men moderaterna ställer ständigt till bråk. Vi vill gärna ha enighet. Men ett parti som agerar på det sätt som jag nyss har beskrivit mäler sig självt ur den nationella samlingen inom säkerhetspolitiken. Ty dess anklagelser måste innebära att det underkänner den sittande regeringens sätt att sköta det allra mest grundläggande inom denna politik, alltså våra förbindelser med de ledande stormakterna. Därför vill vi socialdemokrater säga till moderata samlingspartiets ordförande Ulf Adelsohn att vi nu måste få klarhet i om ni tänker driva dessa anklagelser vidare. Enighet är önskvärd. Men ibland måste det önskvärda vika för det nödvändiga. Klarhet måste skapas om var det moderata samlingspartiet står. Detta är ett oeftergivligt krav, där inga kompromisser är möjliga. Och därför vill jag sluta detta inlägg med att be herr Adelsohn om besked på två precisa punkter: 1. Ärniellerär ni inte av uppfattningen att regeringen arbetar med dubbla budskap gentemot Sovjetunionen? 2. Är ni eller är ni inte av uppfattningen att regeringen uppträder undfallande mot Sovjetunionen?

Fru talman! Det har rått litet tumult kring talarordningen av den enkla anledningen att statsministern har haft ett betydande intresse av att den såg ut på ett visst sätt. Han begär att bara få tala med vissa — och inte med andra. Det kan ligga någonting i den synpunkten, statsministern, och vi brukar framföra den då och då när vi ställer frågor och interpellationer och statsministern alltid vägrar att svara på dessa och i stället överlämnar dem till andra. En statsminister har — mig veterligt — under det senaste årtiondet deltagit i dessa utrikespolitiska debatter vid ett enda tillfälle. Det var när Olof Palme anmälde sig — något sent — i utrikesdebatten våren 1983 enkom för att söka gräl med oss moderater. Därför finns det också hos oss en misstanke om att han är ute för att söka gräl när han gör sådana här operationer. Av detta har vi inget större intresse, och vi väljer att behandla detta på det sätt som kan förefalla lämpligt. Ty den teknik som Olof Palme har i sådana här debatter är litet ledsam, tycker jag. Han förvrider och förställer. Vad var det egentligen det stod i det skriftliga anförande han höll? Han talade om dubbla budskap. Låt mig då bara erinra om att detta begrepp, som vi har levt med under de senaste ett eller två åren, är ett begrepp som Olof Palme själv har hittat på, som Olof Palme har introducerat i debatten. Det härstammar inte från oss. Att det sedan, genom hans utrikesministers agerande, skulle vändas mot honom kan inte vi lastas för. Att det lever och lever sitt eget liv har ursprungsmännen större skuld till än någon annan. Statsministern säger att vi har — och då syftar han antagligen på mig— ansett att hans statssekreterare är lika med eller närmast lika med en quisling. Ordet quisling har aldrig nämnts av oss. Det enda jag gjorde i ett anförande inför den moderata partistämman var faktiskt att tala väl om Per Albin Hanssons politik när det gällde att stå emot påtryckningar utifrån under kriget. Kan detta anses vara något fel? Han säger vidare att vi moderater anser att regeringen är en samling landsförrädare. Olof Palme, vi har inte tagit och kommer aldrig att ta den typen av ord i vår mun. Vi har aldrig sagt detta. Därför faller dessa anklagelser på sin egen orimlighet. Det är litet av den gamle riddarens anstormning mot självbyggda väderkvarnar över dessa våldsamma anfall mot positioner som egentligen inte finns. Men frågor kräver svar, och Olof Palme frågade i slutet av sitt anförande: Hur är det egentligen med det här med dubbla budskap? Jag kan inte se detta på något annat sätt än att Olof Palme, på ett liknande sätt som utrikesministern nyss till min förvåning gjorde, uttryckte en vilja att fortsätta debatten om Bodströmaffären, om vad som hände under den där middagen, om vad som var motiven för misstroendeförklaringen och om konsekvenserna av middagen och de dubbla budskap som där framfördes. Vi kan rekapitulera den debatten i oändlighet. Men om vi ser till vad som sagts och skrivits är det utan tvivel så, att den bild som dessa journalister gav står sig nästan in i varje detalj. Låt mig bara hänvisa till Arne Ruth, Dagens Nyheters kulturchef, som i Övrigt varit kritisk mot mycket som hänt i den s.k. Bodströmaffären. Han skrev att ”ingen av Dagens Nyheters skribenter har ifrågasatt att de tre tryckta versionerna av Bodströms middagsuttalanden — Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets och Tidningarnas Telegrambyrås — skulle vara i allt väsentligt korrekta referat”. Därmed har försöken att släta över, att dementera, att vifta bort och att förvilla fallit. Bodströmaffären, som statsministern åter vill dra upp, står där i all sin åskådlighet. Vi kan bara foga ett beklagande till detta. Jag tror egentligen inte att det ligger i landets intresse att vi fortsätter att gräva alltför mycket i herr Bodströms middagar och i de dubbla budskap som där har förts fram. Jag tycker inte heller att det finns något intresse av att vi konstruerar motsättningar, av att vi lägger ord i munnen på varandra som ingen har använt. Vi strävar sannerligen inte efter att riva några broar eller att skapa klyftor där klyftor inte finns. Vi tycker i grunden att det är alldeles onödigt att i en debatt som präglas av en viss saklighet få inhopp som väl närmast — tyvärr — något har karaktären av grälsjuka.

Fru talman! Statsministern gör det mycket ovanliga att överta den utrikespolitiska debatten från utrikesministern. Som utgångspunkt och skäl för att gå in i debatten riktar han klander mot de partiledare som inte anmält sig att delta i denna debatt. Själv anser jag det inte alls vara något anmärkningsvärt om partiernas ledamöter i utrikesutskottet är de som på resp. partiers vägnar kommenterar den redogörelse som utrikesministern på regeringens vägnar har läst upp.

Jag kan för mitt liv inte begripa vilka syften Olof Palme anser sig tjäna när han går till väga på det viset. I ett avseende reagerar jag positivt på statsministerns uppträdande i den här situationen. Det är att han den här gången, när han nu har haft mer tid till eftertanke än vid det förra tillfället då vi diskuterade den s.k. Bodströmaffären, inte varit i närheten av formuleringar av typen att ett regeringsskifte skulle innebära en verklig fara för Sveriges fred. Det är bra. Jag tänker inte lägga mig i den här trätan som Olof Palme nu vill ha med moderaterna. För egen del konstaterar jag att om hela grunden för den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken råder fullständig enighet. Det är det värdefulla med den av Sverige förda utrikesoch säkerhetspolitiken. När vi kan låta detta komma till uttryck är det av värde här hemma i Sverige. Men denna enighet är av värde också inför omvärlden. Det är, fru talman, inte minst mot den bakgrunden som jag är så förvånad över att Sveriges nuvarande statsminister inte satsar sin kraft på att ta vara på detta, utan satsar sin kraft på att än en gång försöka åstadkomma en träta om Sveriges utrikesoch säkerhetspolitik.

Fru talman!

Jag kunde nyligen konstatera, att detta tycker också företrädarna för utländska makter här i Sverige. Thorbjörn Fälldin sade att han inte för sitt liv kunde förstå varför jag tog upp denna diskussion. Jag skulle vilja råda Thorbjörn Fälldin, om han har svårigheter på den punkten, att gå tillbaka och läsa utskriften av vad Thorbjörn Fälldin själv sade i Radioekot alldeles efter valet. Där uttryckte Thorbjörn Fälldin en nästan oerhörd vrede — och egentligen en förståelig vrede — över moderaternas angrepp på honom själv under hela valrörelsen för undfallenhet mot Sovjetunionen. Läs det, därför att de angrepp som Thorbjörn Fälldin utsattes för är ju rena västanfläkten jämfört med det som sedermera har förekommit. Jag läser bara ur protokollet för den 6 februari, där Ulf Adelsohn säger: Frågan är just om det föreligger ett dubbelt budskap: det ena, det som utrikesministern nämner i sina tal och som är regeringens officiella politik, och det andra som kommer mellan skål och vägg och som egentligen är vad man innerst inne tycker. Det är alltså en oerhörd beskyllning. Jag bryr mig inte om Bildt, för jag har ställt mina frågor till Adelsohn. Det var nämligen Adelsohn som drog upp hela den utrikespolitiska debatten för sex veckor sedan. Det var Adelsohn som oppositionsledare och ordförande i det social... — socialkonservativa möjligen — partiet ställde de här frågorna och gjorde de här påståendena om den svenska utrikespolitiken. Det är möjligt att herr Adelsohn nu är rädd, men jag måste till honom mycket precist ställa de två frågorna igen. För det första: Är ni eller är ni inte av uppfattningen att regeringen arbetar med dubbla budskap gentemot Sovjetunionen? För det andra: Är ni eller är ni inte av uppfattningen att regeringen uppträder undfallande mot Sovjetunionen? Det är just herr Adelsohns inlägg för sex veckor sedan och för ett år sedan som är skälet till dessa frågor, och det är bara Adelsohn som själv kan besvara dem — i och för sig med ett enkelt ja eller nej.

Fru talman! Jag tycker det finns anledning att som positivt i statsministerns senaste anförande i alla fall notera att han vek undan när det gällde quisling och när det gällde landsförrädare och när det gällde dubbla budskap. Vi har inte använt de ord han har attackerat. Dem har han själv uppfunnit. Han strider mot väderkvarnar, och det är bra om detta kan bli fastlagt. Jag tycker också, liksom Thorbjörn Fälldin, att det kan finnas anledning att som positivt markera att den typ av väldigt uppskruvade anklagelser som statsministern tidigare har kommit med — säkerhetsrisk, fara för neutraliteten, allvarlig fara för freden — slapp vi höra i dag. Det kan kanske tyda på en åtminstone i några delar litet lugnare ton från statsministerns sida. Men nu åter till Bodströmaffären. Det är faktiskt så, Olof Palme, att det enda tillfälle då vi har använt uttrycket dubbla budskap är just i Bodströmaffären. När Olof Palme vill ha denna diskussion om dubbla budskap handlar det de facto om Bodströmaffären. Jag tror inte att han kan hitta något exempel på att vi sagt att regeringens politik gentemot Sovjetunionen visar tecken på ”undfallenhet”. Han får nog ha hela sin — i och för sig just nu avgående — stab att leta igenom väldigt mycket riksdagsprotokoll för att konstatera att så faktiskt icke är fallet. Han strider ånyo mot väderkvarnar. Vi har ansett att det fanns oklarheter, att det fanns en inkonsekvens, att det fanns osäkerhet i formuleringar vid olika tidpunkter under de senaste två åren. Den debatten har vi fört, och den tycker jag också i och för sig var klargörande och bra. Den ledde i vissa hänseenden till att regeringens politik fick en stramhet som vi då, när det inträffade, hälsade med tillfredsställelse. Nu mera konkret till Bodströmaffären. Jag tycker det är intressant att notera att statsministern här säger att han för sin del är hundraprocentigt övertygad om att utrikesministern har rätt i den fråga som debatten enligt statsministerns mening gällde, nämligen om det hade varit sovjetiska kränkningar efter Hårsfjärden eller ej. Men Bodströmdebatten handlade om så mycket mer. Vi talade om ett tiotal olika uttalanden som bildade en helhet, vilken statsministern själv kallade en helt annan utrikespolitisk linje än den som regeringen företrädde. Det var statsministern som i denna talarstol fällde uttrycket ”politisk dödsdom” om totaliteten av dessa uttalanden, om de hade varit riktiga. Därför var det vi talade om dubbla budskap. Det som Ulf Adelsohn sade i den debatten men som Olof Palme felciterade på en väldigt väsentlig punkt var följande: ”Frågan i dag är just om det föreligger ett dubbelt budskap.” När Olof Palme står här i talarstolen och citerar detta, vilka ord är det han då utelämnar? Jo, han utelämnar de två orden ”i dag”. I stället för att läsa: ”Frågan i dag är just om det föreligger ett dubbelt budskap”, säger han generellt: ”Frågan är just om det föreligger ett dubbelt budskap”. Med den typen av debattmetod kommer man väl en bit framåt, om det är grälet man är intresserad av — men inte om det är enigheten. Låt mig sedan säga att jag inte riktigt begriper vad Olof Palme skall ha denna debatt till. Fakta är ju så entydiga. Jag citerade just Arne Ruth i Dagens Nyheter om den middag som Lennart Bodström hade. Men debatten har också gått vidare och visat att den middag vi diskuterade då inte var isolerad, utan det förekom andra middagar också. Olle Stenholm — jag vet inte om statsministern avser att ta heder och ära av honom från denna talarstol i likhet med vad han har gjort beträffande andra journalister som varit inblandade — skrev i alla fall en artikel i Expressen om en annan middag —- jag citerar: ”Jag anser nu att vi gjorde en journalistisk felbedömning som inte snarast gav offentlighet åt hans teser. Deras innebörd var att han kände tvivel inför rapporterna om fortsatta ubåtskränkningar. Han ironiserade över försvarets insatser. Han markerade avstånd till ubåtsskyddskommissionen.” Det är alldeles klart vad som har sagts både på den middag vi har diskuterat och på andra middagar. Ifall Olof Palme vill att denna debatt skall förfölja honom och oss i valrörelsen, så får vi låta den göra det, men jag vet inte vem detta egentligen tjänar. Det tjänar inte oss. Jag tror inte att det tjänar landet. Jag tror inte att det tjänar Lennart Bodström. Jag tror inte att det tjänar socialdemokratin. Jag tror faktiskt inte ens att det tjänar Olof Palmes person.

Fru talman! Olof Palme frågade mig om jag glömt bort vad jag sade i radions Eko efter förra valet. Naturligtvis har jag inte det. Det jag då sade var ett uttryck för precis vad jag kände, att jag ansåg att det var en förlöpning att påstå att utländska ubåtsbesättningar ätit picknick på svenska skärgårdsöar. Det var viktigt att säga ifrån om det, då det var beskyllningar, påståenden som saknade grund. Men aldrig någonsin har jag umgåtts med tanken på att göra detta till en följetong här i Sveriges riksdag eller i den utrikespolitiska debatten utanför riksdagen månad efter månad, år efter år.

På den punkten kan det inte råda några som helst tveksamheter. Efter det att denna omröstning var ett faktum tvingades jag och alla andra konstatera att socialdemokrater och kommunister i denna kammare uttalat sitt förtroende för Lennart Bodström. Det får vi leva med. Det innebär ju inte att vi från vår sida ser annorlunda på den etablerade svenska utrikesoch säkerhetspolitiken, eftersom det inte har varit fråga om att från vår sida sätta denna politik i fråga. Vad det gällde var att Lennart Bodström enligt vår mening, som gäller än i denna dag, hade gjort uttalanden som stod i strid med den förda politiken. Det är litet av en gåta, det vill jag gärna ge uttryck åt här också, att såväl utrikesministern som statsministern vill ha en repetition av denna debatt. Jag vet inte vari värdet av det skulle ligga. För egen del vill jag konstatera att det är klart positivt att Sveriges statsminister inte längre talar i termer av typen att ett regeringsskifte skulle innebära ett allvarligt hot mot Sveriges fred. Jag har hela tiden trott att detta var ett uttryck som kom till när Olof Palme var under stark upphetsning. Det får anses vara bekräftat. Jag tror inte att han skulle vilja hävda detta i dag. Det är klart fördelaktigt att sådana saker nu är utmönstrade ur debatten. Efter att mycket intensivt ha lyssnat till debatten i dag har jag funnit att skillnaden oss emellan, som den kommit till uttryck i dag, när det gäller den förda utrikesoch säkerhetspolitiken gäller nyanser. Dessa nyanser har diskuterats på ett förtjänstfullt sätt av ledamöter som tillhör riksdagens utrikesutskott.
Fru talman! Det är kanske litet synd om Fälldin. För sju veckor sedan instämde han ju i Adelsohns misstroendeyrkande och därmed också i motiveringen därtill. Det rörde sig långt bort från den traditionella neutralitetspolitiken. Sedan dess har centern gjort behjärtade försök att krypa in under neutralitetspolitikens sköna, varma täcke igen, och där är de välkomna. Där har ni det tryggare och lugnare än i den mera iskalla, nyliberala blåsten också på det utrikespolitiska fältet. Till Adelsohn vill jag säga: Jag gav er en jättechans inom utrikespolitiken, och ni tog den inte. Jag har medvetet inte gått på Bildts alla provokationer utan bara hållit mig till två frågor, som jag ställer. Jag har frågat om ni har kvar er uppfattning om det dubbla budskapet och om ni anser att regeringen var undfallande mot Sovjetunionen eller inte. Ni kunde ha klarat detta genom att gå upp och säga: Ja, vi har mycket emot regeringen, men vi tror inte att den för dubbla budskap, vi tror inte att den är undfallande mot Sovjet. Då hade ni skapat stor klarhet och lagt grunden till ett mera avspänt förhållande i utrikespolitiken. Det orkar ni inte, utan här har Bildt stått och jamsat om skvallret från middagen igen. Där finns det bara olika versioner, och på den avgörande punkten anser jag att utrikesministern är hundraprocentigt trovärdig. Därtill kommer diverse andra smärre ohövligheter. Det är riktigt att jag inte tog upp Bildts fullkomligt exempellöst oförskämda tal på moderatstämman mot statssekreterare Larsson. Visserligen nämndes Per Albin, men det var bara för att Carl Bildt skulle kunna säga att det var tur att det på Per Albins tid inte fanns någon statssekreterare Larsson. Detta är att näst intill skylla honom för quisling. Poängen var ju den, att Per Albin inte hade varit undfallande mot den tidens makthavare i Tyskland, men att statssekreterare Larsson skulle ha fallit undan mot dagens makthavare i Sovjetunionen. Detta är en skamlös beskyllning. Jag tog inte heller upp alla beskyllningar om våra reservationslösa omfamningar av Sovjets synpunkter, eller hela den enorma debatt vi hade om den s.k. Svenska Dagbladet-affären. I den senare stod ni upp och sade att ni trodde ända tills ni hade blivit överbevisade om motsatsen att vi hade fört olika budskap till Sovjetunionen i den officiella noten och i några privata budskap till olika företrädare för Sovjetunionen. Allt detta bortsåg jag ifrån. Men det är klart att vi känner till det, vi vet hur det är och vi glömmer det inte. Men vi var beredda att stryka ett streck över allt detta — om ni bara sade: Vi tror icke att ni faller undan för fftämmande makt och vi tror inte att ni för dubbla budskap till främmande makt. Det orkade ni inte säga, och därmed kvarstår klyftan — och den är djup. Det ni inte förstår är att vad vi hävdar är Sveriges intressen. Det sägs om politiker att en del har dåliga kunskaper men gott omdöme — de brukar klara sig. Det finns andra som har stora kunskaper men dåligt omdöme — dem går det dåligt för i längden. Carl Bildt är säkert en inrikespolitisk tillgång för oss, genom att han ständigt ställer till bråk på ett område där socialdemokratin har folkets förtroende. Men han är en belastning för oss utrikes, genom att han skapar tvivel om var Sverige står. Jag hörde en framträdande nordisk politiker berätta att han hade varit i Pentagon, där man hade talat så oerhört illa om Sverige. Allt gick så dåligt i Sverige: byråkrati, löntagarfonder, ekonomi, allt. Till slut fann han sig föranlåten att säga: Men det är väl inte så dåligt i Sverige ändå. Jodå, sade de, det vet vi säkert, för riksdagsman Bildt har varit här och rapporterat. Att Carl Bildt springer där, det får han gärna göra, men jag tycker inte att han skall tala illa om Sverige. Under den tid då vi var i opposition gjorde vi inte det. Vi försvarade t.o.m. på utländsk botten den borgerliga regeringen, så gott vi kunde. Ulf Adelsohn har getts chansen. Jag ville se om han ville komma oss närmare efter alla de väldiga förlöpningar som han gjorde för sex veckor sedan. Han sitter i sin bänk nu. Är det inte litet svårt? I januari erbjöds han en diskussion i TV med Kjell-Olof Feldt om den ekonomiska politiken. Han tackade nej, för han hade ju skräck för att råka ut för en sakdebatt om ekonomin. Häromdagen hade han en debatt med justitieministern. Den påstås ha gått så illa att han väl nu kommer att undvika alla justitiefrågor. Han fick chansen i dag att i lugn och ro klara av en saklig debatt om utrikespolitiska frågor. Han vågade inte ta den. Det är lätt att vid olika tillfällen rikta våldsamma inrikespolitiskt motiverade angrepp i utrikespolitiken. Det är lätt att pajasera i marginalen, när det beger sig. Men det är inte lika lätt när det gäller allvar om Sveriges intressen. Jag ville erbjuda denna möjlighet i dag och se om vi kanske, efter alla dessa bråk, kunde lägga en ny grund — inte därför att jag tycker om vad ni haft för er, utan därför att jag hade ett visst intresse av att se om det gick att samla nationen. Jag finner att ni har avstått från den möjligheten, och det beklagar jag. Jag vill bara säga att för socialdemokratins del gäller även fortsättningsvis det som alltid har gällt: Vi kommer med obönhörlig fasthet att hävda Sveriges intressen. Vi kommer alltid att tala samma språk till de stora makterna — den lilla nationens språk. Det är den lilla nationen som vill värna om sin rätt att leva och forma sin framtid. Vi kommer också att efter måttet av vår blygsamma förmåga tala fredens och försoningens språk. Vi vet att vi i det arbetet från tid till annan kommer att få höra instämmanden och, när tillfälle erbjuds, få knivar i ryggen från moderata samlingspartiet, i strid med Sveriges intressen. Men vi kommer inte ett ögonblick att väja från vår linje.

Fru talman! Nej, herr Palme, rädd är jag inte — här står jag. Jag förvånar mig inte över att Olof Palme väntade med att kritisera Carl Bildt till dess han inte hade rätt till ytterligare replik. Vi känner den konsten. Det går inte att hänvisa till en ställföreträdare, sade Olof Palme. Jo, det går alldeles utmärkt, om man har förtroende för sina talesmän och sina ställföreträdare. Om man litar på att de har kunskap och förmåga, då kan man göra det. Då behöver man inte själv gå in och ta alla debatter. Jag tror att det är ganska klokt att visa respekt för sina ställföreträdare och inte alltid själv vilja spela första fiolen. Därför, Olof Palme, har jag ansett det vara riktigt att låta vår främste utrikespolitiske talesman föra vårt partis talan i dagens utrikesdebatt. Debatten var saklig — jag har själv lyssnat till den — precis som Thorbjörn Fälldin sade. Man hade olika uppfattningar, och det skall vi ju ha, men debatten var lugn. Det har över huvud taget varit lugnt och sakligt i dag, till dess Olof Palme såsom fridsfurste äntrade talarstolen och riktade ett otal angrepp mot vårt parti i allmänhet och mot mig personligen i synnerhet. Det har varit lugnt sedan vi hade Bodströmaffären. Före den var det också lugnt, till dess Olof Palme i en finsk tidning angrep vårt parti i den Vi har haft många utrikespolitiska gräl sedan den nuvarande regeringen tillträdde, men alla dessa gräl har haft en gemensam nämnare, Olof Palme. Han har alltid stått som en i de många grälen, för övrigt inte bara när det gäller utrikespolitik — man behöver bara slå upp tidningen i dag för att få belägg för det. Har inte Olof Palme själv från början varit huvudfiguren, har någon av hans personliga vänner och utnämningar gett namn åt affären i fråga. Jag tycker att det är angeläget att inför Sveriges riksdag klargöra att i det anförande som statsministern höll här i dag hade han, som Thorbjörn Fälldin sade, strukit uttryck som ”fara för freden” och ”riva broar”. Men det är också väldigt angeläget att vi klargör att statsministern själv nu finner ett antal uttryck, som han säkert kommer att ägna månader och mycken omsorg åt att påstå att vi moderater fällt — av typen ”landsförrädare”, ” och ”undfallenhet”. De personliga angreppen mot mig, att jag pajaserar i marginalen osv., har jag lärt mig att ta lugnt. Men jag skall villigt erkänna att jag tror att svensk politik skulle gagnas, om särskilt vi partiledare undvek den typen av personangrepp. Svensk politik skulle gagnas, tror jag, och därmed också politikernas anseende över huvud taget. Men jag får bjuda på det. Olof Palme valde att angripa också centern och centerledaren Thorbjörn Fälldin sedan denne inte längre hade tillfälle att återkomma i replik. Olof Palme sade att Thorbjörn Fälldin hade instämt i det yrkande jag framställde om misstroendeförklaring mot utrikesministern och därmed också i motiveringen och att centern men framför allt vi moderater därför befann oss milsvitt från den svenska neutralitetspolitiken. Jag undrar: På vilken enda punkt befann vi oss milsvitt från den svenska neutralitetspolitiken i den delen? Jagsstår för varje ord jag sade då, Olof Palme. Frågan i dag, sade jag, är just om det föreligger ett dubbelt budskap: det ena som utrikesministern nämner i sina tal och som är regeringens officiella politik — och jag instämmer självfallet i statsministerns deklaration — och det andra som kommer fram mellan skål och vägg och som egentligen är vad man innerst inne tycker. Detta har ju vidimerats av ytterligare ett antal personer, efter den famösa middagen där herr Bodström fällde de uttalanden som blev skälet till yrkandet om misstroendeförklaring. Inte heller i fråga om det jag i övrigt har sagt ser jag någon anledning att ändra eller ångra något. Men däremot skall jag klart säga att varken folkpartiet eller centern har minsta anledning att ställa sig bakom eller ta avstånd från vad jag har sagt. Det var jag som sade det, och jag talade för mig och för mitt parti. Yrkandet var gemensamt, men i övrigt stod jag ensam. Det har jag sagt förut, och det hörde Olof Palme, men det hindrar inte att han bortser från det i dag. Med anledning av de frågor jag ställde under Bodströmdebatten gjorde statsministern ett uttalande den 6 februari, i vilket uttalande han på punkt efter punkt klargjorde att regeringen icke delade de uppfattningar som hade framförts av utrikesministern. Det gällde försvarets ansträngningar, det gällde överbefälhavarens rapporter om främmande undervattensverksamhet, det gällde att Sveriges förbindelser med Sovjetunionen skulle hanteras med utgångspunkt i vad som är till gagn för vårt land, inte i vad som är till gagn för det socialdemokratiska partiets valrörelse, och det gällde att man inom regeringskansliet fortlöpande gjorde analyser av stormakternas intresse för vår del av världen. Det var mycket klart och rakt svarat av statsministern. Men hans uttalande stod i bjärt kontrast till vad utrikesministern framförde. Vi drog inte i gång Bodströmaffären. Bodströmaffären drogs i gång av herr Bodström, och ingen annan. Det är Bodströmaffären som var utgångspunkten för det gräl som då uppstod. I dag har statsministern i enlighet med den socialdemokratiska valplaneringen ånyo sökt konflikt och strid med oss moderater. Han undvek mycket nogsamt att i sitt tal nämna vare sig folkpartiet eller centern. Det var ingen tillfällighet. Det var noggrant uttänkt. Det är med moderaterna som herr Palme vill ha grälet. Och han är skicklig. Jag vill ge ett oförbehållsamt erkännande till det socialdemokratiska partiets ordförande. Han är mycket skicklig när det gäller att söka och få i gång gräl. Men jag tycker att det vore ovärdigt av oss om vi ånyo skulle falla för frestelsen att sätta i gång ett storgräl om vår politik. Sverige är nämligen ett litet land. Olof Palme avslutade sitt anförande med att tala om att den svenska socialdemokratin alltid kommer att värna om Sveriges fred och Sveriges intressen, och jag har självfallet ingen anledning att misstro honom i det avseendet — tvärtom. Men jag tror, Olof Palme, att vårt lilla och fredliga land uppe i detta kalla hörn av jorden skulle gagnas av att statsministern insåg att strävan att värna om Sveriges fred gäller också för oss moderater. Vi har bara ett intresse med vår säkerhets-, försvarsoch utrikespolitik, och det är att gagna vårt Sverige. Det tycker jag att statsministern skulle respektera. Det skulle gagna Sverige mycket om statsministern gjorde det i stället för att söka gräl — personligt gräl, politiskt gräl eller gräl av vad slag det vara månde. Fru talman! Låt mig till sist klargöra var vi moderater står. För det första vill vi föra en stram utrikespolitik. Förutsättningen för en sådan är kontinuitet och kraft, och naturligtvis också konsekvens. För det andra vill vi föra en stark försvarspolitik. Det innebär en annan försvarspolitik än den ni förut förespråkade, en försvarspolitik där vi förhoppningsvis kan bygga vidare på den fyrpartiuppgörelse som träffades för något år sedan. För det tredje skall vår neutralitetspolitik formas i ett samspel mellan utrikesoch försvarspolitiken. En stramare utrikespolitik och en starkare försvarspolitik stärker vår neutralitetslinje. För det fjärde: Säkerhetspolitiken måste föras med klara och öppna ögon. Vi måste se verkligheten som den är. Vi måste reagera klart och tydligt mot alla kränkningar och själva dra de slutsatser som kan dras av dem. Det är den klassiska huvudlinjen i svensk säkerhetspolitik som jag har givit uttryck för. Det är vår moderata uppfattning, och den har ett starkt stöd. Sveriges folk vet att vi vill ha en stramare utrikespolitik och en starkare försvarspolitik, och Sveriges folk vet att det stärker vår neutralitetslinje. Att det sedan av vissa politiker vill grälas och bråkas kring detta, däröver kan vi inte råda.

Fru talman! Herr Adelsohn har ett grundläggande bekymmer. Han säger att vi — jag — sätter i gång gräl. Det gör han efter det klassiska receptet, där tjuven som gjorde tillgreppet ropade ”tag fast tjuven”. Detta har ganska liten trovärdighet. Under sex år var jag ledare för oppositionen här i kammaren. Jag tror att jag under dessa sex år inte någon enda gång angrep regeringens utrikespolitik mer än i några detaljfrågor. Varför? Jo, därför att jag ansåg att man borde hålla sams. Den ende som angrep utrikespolitiken då var Ulf Adelsohn. Jag måste för Fälldins minnes skull påminna om att Fälldin sade så här: Det smärtar mig att behöva erfara att moderaterna bortsett från detta och i partipolitiskt nit driver den här frågan som en kritik mot regeringen för senfärdighet, för ointresse. De sätter partinitet före en gemensam uppslutning kring den säkerhetspolitik och utrikespolitik som den här nationen varit samlad omkring i decennier och vilken har varit till fördel för detta land. Ännu hårdare gick herr Gunnar Björk i Gävle fram. Under de sex år som vi var i opposition stödde vi regeringen. Moderaterna drevs av partinit till angrepp. Det har varit likadant nu under den här regeringsperioden. Vi har gjort försök så långt vi har kunnat att samla nationen kring det väsentliga försvaret av svensk neutralitetspolitik. Jag tror faktiskt att det hos folkpartiet och centern finns en ärlig vilja till en sådan samling, även om de i andra avseenden tycker illa om oss, vilket är legitimt. Men jag tror som sagt att det finns en sådan vilja och att det var en tillfällig förlöpning sist. Jag vet inte — jag tror. Efter dagens debatt frågar jag mig om det finns en sådan vilja hos moderata samlingspartiet. Ni kunde ha klarat den här debatten på tio sekunder genom att svara på mina frågor: Anser ni eller anser ni inte att regeringen arbetar med dubbla budskap gentemot Sovjetunionen? Är ni eller är ni inte av uppfattningen att regeringen uppträder undfallande mot Sovjetunionen? Detta är två mycket enkla frågor, men oerhört avgörande, därför att om ett oppositionsparti säger att man på den punkten inte är övertygad innebär det en oerhörd anklagelse mot regeringen. Det innebär att man tror att regeringen faller undan för främmande makt, och man tror att regeringen spelar under täcket med en stormakt. I tre långa repliker har moderata företrädare nu varit uppe i debatten. Ni har sagt många onda ord om mig — det må ni göra, det är jag van vid. När herr Adelsohn till mig riktar gnäll om personförföljelse och personangrepp. måste jag säga att något av ett medlidsamhetens leende sprider sig. På den punkten har jag av omständigheterna fått vänja mig att vara ganska hårdhudad. Ni fortsätter att smäda utrikesministern så gott ni kan — inte på grundval av något som ni kan belägga utan på grundval av skvaller från en journalistmiddag. Jag skall i detta sammanhang inte ta upp denna avgörande punkt, men jag tror att journalisterna har fel beträffande de sovjetiska kränkningarna. Jag är helt övertygad om att de har fel och att den journalist som vågar ställa upp och säga att han har samma mening som utrikesministern har rätt på den punkt som är avgörande och som vi diskuterar. Detta tar ni upp gång på gång. Jag har upplevt mycket under denna valperiod. Minns ni när Adelsohn stod upp och sade att jag hade allvarligt skadat svensk utrikespolitik när jag enligt Adelsohn hade fört utrikesnämnden bakom ljuset. Detta framhärdade man i tills vi fick protokollet från utrikesnämnden framplockat. Adelsohn påstod att det finns stor sannolikhet för att påståendena i Svenska Dagbladet om det hemliga budskapet var riktiga. Allt detta har moderaterna så att säga automatiskt ställt upp på. När moderaterna säger att de vill gagna Sveriges fred och Sveriges intressen, tror jag visst att det är på det sättet. Men ni vill också till varje pris komma åt socialdemokraterna — så gott som till varje pris. Detta nit att komma åt socialdemokraterna blir viktigare för er än det gemensamma värnet om landets intressen. Därför måste vi alltid räkna med — och det är med stor bitterhet och besvikelse jag säger detta — att få knivar i ryggen från dem som nu företräder moderata samlingspartiet. Även i ett för landet kritiskt läge måste vi räkna med det. Det här är inte uttryck för någon personlig mani från min sida, utan det är vad vi i allmänhet tycker. Det har åt den utrikespolitiska debatten skapat en ny dimension som jag djupt beklagar. Detta ställdes i en oerhörd blixtbelysning i dag när moderaterna fick två mycket enkla och mycket grundläggande frågor. Att de inte vågar besvara frågorna betyder med andra ord att de tror att vi är undfallande och att de tror att vi bedriver två slags politik — en mellan skål och vägg eller i hemlighet, eller hur det i olika sammanhang brukar uttryckas. Det är en oerhörd anklagelse, som vi socialdemokrater avvisar. Möjligheten att bygga broar, som det så vackert heter, förspillde ni genom att med onda ord och försmädligheter undvika sakdebatten. Jag visade den här texten för en vän — i Ulf Adelsohns ögon är det här ju belastande med tanke på våra vänner. Min vän sade att de säkert går upp omedelbart och säger: Visst, vi ställer upp för enighetens skull. Och då skall det naturligtvis välkomnas. Jag sade: Jag tvivlar, därför att jag tror att de är så oerhört fast i sitt partipolitiska nit och dessutom hetsade av tok-högern i olika uppenbarelser att de inte vågar. — Jag beklagar att jag fick rätt. Men, ärade kammarledamöter och andra, på socialdemokratin kan ni lita. Inga bakhåll och inga personangrepp skall kunna hindra oss från att föra en mycket fast och klar neutralitetspolitik. Jag hoppas att även moderata samlingspartiet en dag kommer fram till den ståndpunkten.

Fru talman! Det är riktigt att det var en oerhörd anklagelse som riktades mot regeringen med anledning av utrikesminister Bodströms uttalanden. Jag har med stort intresse lyssnat till statsministerns mycket försiktiga försäkran att han är hundraprocentigt övertygad om att utrikesministern har rätt i vad gäller sovjetiska kränkningar. Men i fråga om de övriga delarna har statsministern inte uttalat sig i dag. Min fråga kvarstår därför. Här står ord mot ord, herr Bodströms och ett antal journalisters. Dels gäller det de journalister som var med på den ifrågavarande middagen, dels de som var med vid tidigare middagar: alla dessa journalister ger samma version av utrikesministerns uttalanden, icke de officiella men de andra. Det går inte att vrida sig undan detta, Olof Palme. Olof Palme säger att han har fått vänja sig vid hårda angrepp. Ja, det är möjligt. Den som är utan skuld kastar den första stenen. Jag tror, Olof Palme, att antalet angrepp skulle bli betydligt färre, om statsministern själv vinnlade sig om att vara försiktigare med orden — med tanke på ”pajaseri” och allt annat som sagts i dag. Olof Palme säger att han har ställt två enkla frågor och att det bara är att svara. Nu är det så att moderata samlingspartiet är ett självständigt parti som representerar sina väljare, och vi svarar och för debatten som vi anser vara riktigt. Vi är inte av Olof Palme kallade hit till något rektorsförhör. Vi deltar i en debatt med vår talesman och svarar för oss rakt och klart. Vi tänker inte ge någon frisedel till den socialdemokratiska regeringen beträffande vad den kan säga eller göra, utan vi förbehåller oss rätten att granska var sak som görs och var sak som sägs. Det är vår uppgift i svensk politik, och den tänker vi hålla fast vid. Fru talman! Låt oss alla när vi lämnar den här kammaren fundera över en sak: Vem i dagens debatt var det som sökte gräl, vem var det i dagens debatt som ville ha bråk om utrikespolitiken? Och har statsministerns 20 minuter långa och helt oprovocerade inlägg i denna debatt gagnat Sverige?

Fru talman! Först vill jag säga något om utrikesministerns uttalanden. Det finns, som jag hela tiden har sagt, en avgörande punkt. Har utrikesministern påstått att det icke har förekommit några som helst kränkningar sedan 1982? Han har sagt att det inte har förekommit några som vi kan belägga som sovjetiska kränkningar — det finns ju inga bevis för det. Det har han sagt. Det är detta som debatten har gällt. Jag litar till 100 76 på utrikesministern. Jag träffade ett antal utländska företrädare nyligen som sade detsamma — ”det har han ju sagt i alla samtal med oss”. Alla de andra tingen kan man uppfatta på olika sätt, dem kan man diskutera. Men detta är avgörande. Ni har inte kunnat belägga detta, ni kommer aldrig att kunna belägga det. Ni har satt i gång en enorm skenprocess när ni använder det unika sättet att begära en misstroendeförklaring mot Sveriges utrikesminister för att driva vad som i realiteten är en skvallerpunkt. Sedan har herr Adelsohn mage att fråga: Vem är det som söker gräl? Vill han sudda bort ur minnet vad han hade för sig här i kammaren för sju veckor sedan? För att inte föra upp det grälet på nytt och för att öppna möjligheten till enighet igen ställde jag två frågor. Dem tror jag att ni har lärt er. Det är de två för oss avgörande frågorna. Herr Adelsohn underlåter att svara på dem. Detta är i sig en oerhörd kränkning, icke av mig, men av svensk socialdemokrati och vad den står för. Glöm det aldrig! Det innebär att herr Adelsohn säger: Vi behåller möjligheten att när vi önskar kunna hävda dels att ni i det förflutna har varit och i framtiden kommer att vara undfallande mot främmande makt, dels att ni i framtiden kommer att föra olika typer av budskap i hemlighet till fftämmande makter. Vi har knivarna beredda. När vi får chansen kommer vi att försöka stöta dem i ryggen på er. Därför har ni med den här debatten förvärrat situationen — det är klart att ni har det. Det går lätt att flina i bänken över det, herr Adelsohn. Jag skall inte kommentera det på annat sätt än att det var ett flin. Jag tycker att detta var djupt allvarligt, för det gällde möjligheten till ett ömsesidigt förtroende för att hävda landets intressen. Har den här debatten gagnat Sverige eller inte? frågar herr Adelsohn till sist. Svaret blir litet differentierat, om jag så får säga. I realiteten är det till skada för landet att det största oppositionspartiet fortsätter att insinuera att den sittande regeringen är undfallande mot främmande makt. Det är till skada för landet — det måste jag uppriktigt erkänna. Men det vore ännu värre om oklarhet rådde på den punkten. Herr Adelsohn har på sitt egendomliga sätt skapat klarhet, men icke på det sätt jag hade önskat, dvs. en klarhet om enighet, utan genom en klarhet om misstroende. Det beklagar jag. Å andra sidan tror jag trots allt att det är till gagn för Sverige att veta var socialdemokratin står och att vi icke kommer att tolerera knivar i ryggen och slag under bältet. Vi kommer inte att passivt tolerera detta för att därmed skapa oklarhet om Sveriges utrikespolitik. Vi kommer att gå vår väg rakt och fast, till gagn för landet, och vi gör anspråk på trovärdighet när vi säger: till gagn för Sveriges folk.
Fru talman! Vi har gett våra besked. Oklarhet råder om utrikesministerns ståndpunkter. Klarhet råder om att statsministern söker gräl. I övrigt har statsministerns senaste inlägg icke tillfört debatten något nytt, varför jag kan nöja mig med det anförda.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har satts upp.